Herr talman! Jag skall läsa citat: "Efter det att Energikommissionens betänkande har varit på remiss kommer regeringen att kalla till partiledaröverläggningar om energifrågan. Socialdemokratin är beredd att ta sig an den stora uppgift som omställningen av energisystemet innebär. Vi är övertygade om att denna omställning, som också ska ha inslag av hushållande och sparande, både är nödvändig och möjlig. Enligt vår uppfattning bör kärnkraftsavvecklingen inledas under mandatperioden och därefter fortsätta i jämn takt. Omställningen ska genomföras på ett sådant sätt att den elintensiva basindustrins konkurrensläge inte äventyras. Den redan genomförda om och avregleringen av elmarknaden får inte leda till ökade elpriser generellt sett för hushållen eller för hushåll i särskilda områden, till exempel i glesbygden. Om så sker måste åtgärder vidtas. Den nationella utmaning som ligger framför oss på energipolitikens område kräver mångas medverkan och delaktighet. Inför nästa stora energipolitiska beslut eftersträvar socialdemokratin bred politisk enighet. De förestående partiledaröverläggningarna måste utgå från denna ambition." Detta var ett utdrag ur s-kongressens protokoll. Jag är benägen att hålla med Mikael Odenberg om att det ser ut som tio små negerpojkar - den ena efter den andra hoppar av. Det verkar inte bli en så bred uppgörelse. Herr talman! Frågan är om det blir någon kärnkraftsavveckling över huvud taget. Jag skall ge ett exempel. Jag har nämligen en reservation som gäller kabel till Polen. Håller Vattenfall på att skaffa sig en ny marknad för svensk kärnkraft? Jag tänker på den svenskpolska kabeln utanför Blekinges kust. Vattenfall säger att de har gjort en kommersiell bedömning "att kärnkraften kommer att vara kvar efter 2010". Vad de glömmer är att de själva, med 50 % av marknaden, är de som kontrollerar utvecklingen. För att bromsa en vidare avställning av kärnkraftverken bygger de nu ett system som förutsätter en fortsatt kärnkraftsdrift. Ingen har kunnat motivera varför kabeln skall byggas. Är det samhällsekonomiskt? Gör det någon miljönytta? Knappast. De senaste dagarnas avslöjanden, att kabeln kommer att kräva sex mil luftledningar över natur som är av riksintresse utmed sjön Åsnen till Mörrumsån är bara undantaget som bekräftar regeln. Man hemlighåller sådant som är obekvämt. Här finns ingen transparens. Genomskinligt? Ja, det är det emellertid. Dessutom har den polska kommunen Mielno, som skall ha denna anläggning, enhälligt sagt nej - en avstod, för att vara korrekt. De hade en detaljplan, men efter protester revs beslutet upp den 22 november av miljöskäl och för att värna om den naturnära turism som håller på att utvecklas där. Därför fortsätter Vattenfall att söka nya kommuner längs kusten västerut. Till slut hamnar man i närheten av Bornholm. Där går det knappast att lägga någon likströmskabel. Polen har länge betraktats som Europas soptipp. Så är det emellertid inte längre. Nu vill man visa att man sätter miljön i främsta rummet. Man vill sänka energianvändningen med 45 % på 1994 års nivå fram till år 2010. Man är stolt, och man vill visa vägen. Fru talman! När denna kabel togs upp till beslut i investeringsbudgeten i kammaren i våras skulle vi politiker ha frågat vad det var som inte sades i ansökan. Vi i Miljöpartiet de gröna sade nej, eftersom vi befarade att kabeln skulle byggas just för att användas för fortsatt kärnkraftsdrift - ett sätt att sälja svensk kärnkraftsel på marknaden nere på kontinenten. Jag vet att Svenska Kraftnäts företrädare Christer Olsson redan den 27 februari sade: Kabelns byggande beror på politiska beslut kring kärnkraftsavvecklingen. I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kronobergs län stod det den 13 mars: "Då behövs en förstärkning av ledningsnätet Alvesta-Hemsjö. Denna togs bort tidigare när man avfärdat utbyggnadsplanerna i Karlshamn. Likströmsdelen över Östersjön kostar ca 3 miljarder kronor och ny ledning mellan Alvesta och Hemsjö ca 30 miljoner kronor. Ännu är projektet osäkert. Det beror främst på politiska ställningstaganden kring kärnkraftsavvecklingen." Vad menar de, Anders Sundström? Det tioåriga avtalet om kraftutbyte, som har tecknats mellan Polen och Sverige under s.k. normalår, skulle ge en nettoexport om ca 2 TWh. Detta försämrar dock inte försörjningstryggheten i Sverige, står det vidare. Hur går denna ekvation ihop? Det är något skumt med det hela. Inte nog med att man gömmer sig bakom formuleringar som ingen begriper och hemlighåller saker och ting, utan man håller också på att köpa upp energibolag utomlands som är fossilbaserade och/eller drivna med kärnkraft. Fru talman! Varför har Vattenfall köpt in sig i nio tyska kol och kärnkraftverk samt tre polska kolkraftverk? De gröna och Socialdemokraterna i Tyskland anser att detta hotar att slå ut de alternativa energikällorna. Vattenfall köper upp miljöfarlig energi för att kunna sälja den billigt. Inte nog med det, utan i dagarna, den 2 december, kom man in till NUTEK med fjärde motiveringen och tredje kompletteringen av miljökonsekvenserna för hela projektet. Motiv och syfte har hela tiden ändrats. Man framhåller att luftledningen inte skulle godkännas i Skåne och låtsas som om den inte skulle behöva byggas sex mil från Hemsjö norrut mot Alvesta. Därför skall man inte pröva att förlägga den till Skåne t.ex., utan man undersöker denna möjlighet bara i Karlshamn. Kabelprojektet berör Östersjön och dess botten och får internationella konsekvenser. Detta projekt bedöms därför vara ett ärende som berörs av Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för konventionen, varför det bör underrättas så att miljöprövning kan ske på internationell nivå. Esbokonventionen är en ECE-konvention, Economic Commission for Europe, som många länder har skrivit under men som endast har ratificerats av 13 stater. De nordiska länderna har beslutat att tillämpa konventionen. Naturvårdsverket har underrättats och utreder för närvarande frågan. Men det märkliga är att man den ena gången säger att kabeln redan är beslutad och nästa gång att man håller på att utreda det ena och det andra. T.ex. har frågan om prövning enligt 4 kap. naturresurslagen remitterats till ett antal instanser. Troligen kommer ett regeringsbeslut enligt detta lagrum att fattas tidigast under hösten 1997. Kritik har riktats från Boverket, SGU, NUTEK, Länsstyrelsen i Blekinge, miljövårdsenheten i Kronobergs län, Fiskeriverket m.fl. De kräver att projektet, inklusive den sex mil långa luftledningen, skall prövas enligt naturresurslagen. Remisstiden går ut den 10 januari. I dag fattar Karlshamn beslut i ärendet, vilket antagligen kommer att gå ut på att projektet skall prövas enligt naturresurslagen. Fru talman! Det är helt klart att vi bara har sett början av detta spektakel, och inte lär kabeln kunna kastas i sjön 1997 eller 1998. Med alla dessa instanser emot sig borde riksdagen ta sig en ny titt på fallet Swepol kabel. Skall man lära något av handläggningen hittills, är det viktigast att granska det som inte har kommit upp till ytan. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö kan bära. Landets energiförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt genom effektiv energihushållning. Så står det i den överenskommelse som Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet liberalerna gjorde 1991. Den förra fyrpartiregeringen tog in detta i sin regeringsförklaring, och därmed är också Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna med på detta synsätt. Dessa riktlinjer håller även i dag. Det tycker jag är bra. I energiöverenskommelsen kom man överens om olika typer av stöd till omställningen och utvecklingen av energisystemet. Det gällde insatser för ny energiteknik och investeringsbidrag till kraftvärmeproduktion med biobränslen samt till vindkraftverk och solvärmeanläggningar. Det fanns också stöd till energieffektiv teknik, och senare har det införts ett stöd till främjande av biobränslebaserad elproduktionsteknik. Det är anslagen till dessa stöd som vi i dag debatterar, utgiftsområde 21, energi. Regeringen föreslår att ramen för detta utgiftsområde skall vara dryg 474 miljoner kronor. Miljöpartiet yrkar i en motion om ett större anslag, 1 miljard kronor, men detta avvisades av riksdagen när vi bestämde ramarna. Fru talman! Utskottet pekar i betänkandet på betydelsen av forskning för ny teknik; utvecklingen av nya, alternativa energikällor. Att utveckla ett långsiktigt hållbart energisystem är en omfattande uppgift som ställer stora krav på hela samhället. Det är viktigt att gemensamma insatser från staten och näringslivet fortsätter. Fram till i dag har ca 30 miljarder kronor satsats på forskning, utveckling och demonstration. Det har satsats mycket, det har hänt rätt mycket, men det är också mycket kvar att göra på detta område. Det har varit svårare än vi en gång trodde, det har inte varit så enkelt att få in de nya energikällorna. Sedan 1980 har ändå biokraftvärme och vindkraft bidragit med ungefär 700 MW. 1994 fanns det 55 biokraftvärmeanläggningar, nu finns några fler, och det fanns 295 vindkraftverk. Vi kommer att få en energipolitisk proposition i mars att ta ställning till, och regeringen avser att då återkomma med förslag vad gäller inriktningen och utformningen av energiforskningen. Fru talman! När vi diskuterar stöd till utveckling av ny teknik, är det viktigt att fundera över vad vi menar med detta. Det är viktigt att betona att en utveckling sker för bättre effektivitet m.m. och att det inte bara blir subventioner för byggande av ett antal anläggningar, ganska lika varandra. Det kanske går att räkna hem ändå, med det ränteläge vi har i dag och med de erfarenheter och det kunnande som vi har skaffat oss. Självklart skall vi diskutera om stöd skall gå ut i någon form, men vi bör noga tänka över hur och till vad, så att det verkligen sker en utveckling. Det tål också att funderas över inom vilka områden vi skall satsa. Biobränslen t.ex. är ju mycket viktiga för oss i Sverige, och kommer att öka i betydelse när vi ställer om energisystemet. Men det är också så att biobränslen är betydelsefulla i ett bälte i norra Om vi tror, och vill, att vi skall kunna vara världsledande i fråga om ny energiteknik, kanske vi skall lyfta blicken litet och se vad som kan komma i fråga i andra delar av världen. Är solenergin ett sådant område? Hur kan vindkraften utvecklas vidare, och hur kan vi medverka till att svenska energiföretag skall kunna utveckla tekniken, exportera sitt kunnande och skapa jobb i Sverige? Vad tror vi om framtiden för vätgasen? Låt oss titta framåt - kanske långt framåt - och se i ett 50-årsperspektiv. Låt oss inrikta oss på spetstekniken och se det nya. Fru talman! Jag förutsätter att regeringen återkommer med förslag om detta i den kommande energipolitiska propositionen. Sedan vill jag tala litet om R2-reaktorn. Enligt 1991 års energipolitiska beslut, skall den statliga finansieringen till R2-reaktorn lämnas oförändrad så länge reaktordriften pågår och forskningstjänster tillhandahålls. Regeringen föreslår nu vissa besparingar även på detta område. Utskottet har diskuterat detta och vill betona att även andra viktiga verksamheter, bl.a. medicinsk forskning och behandlingsmetoder utanför den rena kärntekniska tillämpningen, numera drar nytta av forskningsreaktorn. Utskottet föreslår därför att besparingen fördelas på ett annat sätt, och förutsätter att de diskussioner som pågår inom regeringskansliet utmynnar i att man hittar kompletterande finansiering. Fru talman! Affärsverket Svenska Kraftnät planerar medverkan i ett projekt avseende uppförande och förvaltning av en likströmslänk i form av en undervattenskabel mellan Sverige och Polen. I betänkandet redogör utskottet utförligt för detta ärende. Motioner har inkommit som ifrågasätter kabeln, bl.a. ur miljösynpunkt. Ett omfattande beredningsarbete pågår för närvarande vad gäller prövningen av Polenlänken. Den skall ses i perspektivet av en gemensam elmarknad i norra Europa, runt Östersjön. Projektet analyseras utifrån kraven i både ellagen och naturresurslagen, och en omfattande miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras. Utifrån detta tillstyrker utskottet regeringens förslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Barbro Andersson nämnde att hon tycker att det är viktigt med stöd till ny teknik. Det tycker jag också. Jag tycker verkligen att vi skall satsa på ny teknik, och jag är väldigt glad för de investeringsstöd som går till vind, sol osv. Frågan är om en likströmskabel till Polen, där man skall importera fossilbaserad el eller där vi skall skicka kärnkrafts-el, skall kallas för att satsa på ny teknik. De 3 miljarder kronor man ämnar investera, som kanske inte kommer att bli av på grund av att det blir bakläxa när det gäller miljökonsekvensbeskrivningen, skulle man i stället kunna använda till att satsa på solceller, på solfångeri. Vi går i solåldern. En gång höll man på med kol. Nu står vi inför den nya eran, och det är solåldern. Varför kasta pengarna i sjön? En kabel är att konservera gammal teknik, eftersom det handlar om kolbaserad el och kärnkraft.
Fru talman! Jag tror att Eva Goës blandar ihop två saker. Det ena är investeringarna för ny teknik, som vi båda är överens om och som vi i utskottet är överens om att vi ser som viktigt för framtiden. Det andra är den här kabeln. Den skall man se som en viktig del av en europeisk elmarknad för oss i norra Europa och runt Östersjön. Med den kan vi på ett bättre sätt än i dag medverka till elförsörjningen. Vi kan hjälpa varandra. När något av länderna behöver mer el, kan man ha utbyte. På samma sätt har vi utbyte mellan Sverige och Norge och mellan Sverige och Finland. Jag tror att detta är viktigt för elförsörjningen för oss runt
Fru talman! Jag skall inte gå in mer på den frågan nu. Den tar jag sedan. Men ett parallellfall är R2 reaktorn i Studsvik. Här handlar det om att man har gått över i kommersiell drift. Man tar in mer och mer kärnavfall för att bearbeta, och sedan låter man det stanna i Sverige. Här finns det också töjningsmån. Det finns en gummiparagraf enligt vilken man får låta kärnavfallet stanna i Sverige som det finns synnerliga skäl. Frågan om Studsvik har jag haft uppe många gånger. Det började den 24 oktober 1994 med att jag uppvaktade miljöministern om hur man hade utvidgat tillståndet att behålla utländskt kärnavfall. Nu har det skett en gång till. Vi i Miljöpartiet anser att R2-reaktorn skall läggas ned. Man kan sköta det här på ett annat sätt. När det gäller medicinska undersökningar eller isotoper för medicinskt bruk, går det lika bra med cyklotron. Det enda vi behöver de här anläggningarna till är att kunna avveckla kärnkraften. Till det kan man behålla dem, men inte till att använda dem i kommersiellt bruk. Vad säger Barbro Andersson om det?
Fru talman! Jag tror att R2-reaktorn är viktig - inte minst ur den medicinska forskningens synpunkt. Jag tror att de människor som lider svårt av cancersjukdomar och som kan mildra smärtan tack vare den forskning som sker i R2-reaktorn är nog så tacksamma för att den finns. Jag tror att människor som drabbas av hjärntumörer och andra svåra sjukdomar, och som kan få lindring, och kanske rent av bli botade i vissa fall, är mycket nöjda med att vi har en framstående forskning som kan ske i denna reaktor.

Fru talman! Den energiöverenskommelse som Barbro Andersson nyss återgav var en överenskommelse mellan Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Socialdemokraterna som ingicks 1991. Vad däri står om landets elförsörjning är så viktigt att det tål att upprepas, nämligen att den skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor. I överenskommelsen ingick olika typer av stöd till omställningen och utvecklingen av energisystemet - investeringsbidrag till vindkraftverk och solvärmeanläggningar liksom till kraftvärmeproduktion med biobränslen. Redan då vi i utskottet behandlade vårbudgeten ansåg jag att ytterligare medel behövdes för att utbyggnaden av de alternativa energikällorna inte skulle stanna upp. Tyvärr har det inte gått att få gehör för detta vare sig då eller nu. Nu vill ju majoriteten avvakta den energiproposition som aviseras till våren. Denna avvaktande hållning har smittat av sig även på motionsbehandlingen. Energimotionerna har ju också hänskjutits till våren. Med andra ord: Utskottets behandling av energifrågan är, som Mikael Odenberg sade, lagd i malpåse. Fru talman! Jag vill ändå ägna några minuter åt något så viktigt som detta med alternativ och förnybar energi. Enligt regeringsförklaringen i september i år skall ett nytt energisystem utvecklas, och avvecklingen av kärnkraften bör inledas under mandatperioden. Tydliga signaler om att energiomställningen börjar kan bara komma genom att man inleder avvecklingen av kärnkraften. Till skillnad från vissa andra ser vi i Centerpartiet de enorma möjligheter som ryms i ett sådant scenario. Det skulle ge impuls åt idéer, entreprenörer och nyföretagande på energimarknaden. Investeringar i energieffektivisering och i energikällor som biobränsle och vindkraft skulle stärka den inhemska efterfrågan och också skapa stora exportmöjligheter. Dagens centralistiska energisystem med ett fåtal stora anläggningar för elproduktion måste ställas om till ett mindre sårbart decentraliserat energisystem. Biobränslen kommer att ha en central roll i ett sådant energisystem. Biobränslen är redan i dag Sveriges största inhemska energikälla, vilket de allra flesta i det här landet uppenbarligen inte har fått klart för sig. Potentialen för att öka användningen av biobränslen är mycket stor. Biobränslen kan användas i kraftvärmeverk och mottrycksanläggningar inom industrin, för produktion av el och värme, i värmeverk och hetvattencentraler och, naturligtvis, för uppvärmning av bostäder. Biogas kan bl.a. tillverkas genom rötning, vilket har stor betydelse från kretsloppssynpunkt. Utvecklingen av biobränslen som alternativ till fossila drivmedel har också en stor potential. Ny teknik utvecklas för förgasning av biobränslen, vilket ger ett större elutbyte vid förbränning. Genom att förädla biobränslen till pellets, briketter och träpulver kan man åstadkomma en effektiv distribution och hantering samt en miljövänlig förbränning. Den nya tekniken innebär ännu större möjligheter till småskalig användning av biobränslen. Ökad användning och förädling av biobränslen kommer att innebära att arbetstillfällen skapas i hela landet. Särskilt skogslänen kommer att bli vinnare när ett kretsloppsanpassat energisystem utvecklas. Avsättningen för träråvara kommer att bli mindre känslig för konjunktursvängningar. Det skulle alla naturligtvis vara mycket tacksamma för. En decentraliserad förädling av biobränslen till pellets och liknande kommer att innebära nya arbetstillfällen i de delar av landet som har ett utsatt sysselsättningsläge. Även för jordbruksnäringen kommer nya avsättningsmöjligheter för energiråvaror att öppna sig. En omställning till förnybar energi kommer att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen i Sverige. Många av dessa arbetstillfällen kommer att skapas i de delar av landet som i dag har ett mycket dåligt sysselsättningsläge. Redan i dag är de förnybara energislagen på frammarsch i landet, men vi utnyttjar bara en bråkdel av de potentialer som finns för energiproduktion av förnybara råvaror. Redan i dag sysselsätter dessa näringar många människor. Genom omställningen av energisystemet kommer tiotusentals nya arbeten att tillskapas i denna framtidsnäring. Sverige måste påbörja omställningen av energisystemet i en ekologiskt hållbar riktning. Kärnkraftsreaktorer måste stängas av. Om vi klarar av att ta de första stegen i denna riktning finns det mycket att vinna för det svenska samhället. Vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle blir litet kortare. Svenskt näringsliv kommer att kunna bli världsledande på en expansiv marknad. Det svenska importberoendet av bränslen kommer att kunna minska. För närvarande pågår energiöverläggningar i syfte att nå en bred uppslutning bakom ett energibeslut. Med en gemensam nationell kraftsamling kan energiomställningen bli en positiv förnyelse som lyfter hela landet ur stelhet och stagnation och som ger Sverige en plats i den internationella utvecklingens frontlinje. Det är en utveckling som hela landet skulle tjäna på. Avvecklingen av kärnkraften är nödvändig för att skapa utrymme på energimarknaden för ett kretsloppsanpassat energisystem baserat på förnybar energi. Fru talman! Det är nödvändigt att vårens energiproposition innehåller kraftfulla satsningar på ett sådant här nytt energisystem. Jag avvaktar nu detta med både spänning och förväntan.

Fru talman! Alla besjälas vi av ambitionen att kärnkraften, när den spelat ut sin roll, skall ersättas av förnybar elproduktion. Lärdomen av arbetet i Energikommissionen är att det just därför är viktigt att se till att kärnkraftens återstående livslängd utnyttjas. Det ger nämligen den förnybara elproduktionen möjligheter att bli ekonomiskt konkurrenskraftig. Kerstin Warnerbring gjorde sig till tolk för teorin om sysselsättning och nya jobb genom kapitalförstöring. Om vi abrupt ställer om det svenska elproduktionssystemet skapas självklart en del nya jobb i nya branscher. Men samtidigt är det intet jämfört med alla de arbetstillfällen som försvinner i traditionella elberoende basindustrier. Om det hade varit möjligt att skapa tillväxt och sysselsättning genom kapitalförstöring kan jag inte begripa varför man skall begränsa den politiken till att gälla endast kraftbranschen. Det finns ju många branscher med lönsamma produktionsanläggningar som kan stängas i den fåfänga förhoppningen om att nya jobb skapas när man i stället skall bygga upp något annat.
Fru talman! Sällan eller aldrig har jag varit med om några som är så fenomenala på att måla upp skräckscenarior som moderaterna är när det handlar om avveckling av kärnkraften. Det är fullständigt ofattbart att kravet på att ställa av en reaktor innan nästa val skall kunna störta Sverige i ett totalt fördärv med tanke på att det redan är en reaktor som har stått stilla i nästan fyra år, och ingen människa har upptäckt det. Mikael Odenberg påstod såväl nu som i sitt anförande att förnybar energiproduktion måste kunna bli konkurrenskraftig, och det kan den inte bli om man avvecklar kärnkraften. Kärnkraften skall vara kvar just för att ge denna möjlighet till förnybar energiproduktion. Mikael Odenberg, det är precis tvärtom. Det är avvecklingen av kärnkraften som är nödvändig för att skapa ett utrymme på energimarknaden. Om inte det utrymmet skapas kan vi inte heller tro att den förnybara energiproduktionen kan bli så konkurrenskraftig som det är absolut nödvändigt att den blir. Vi måste börja med att ställa av en reaktor och visa att detta är allvar för att skapa det utrymme som behövs.
Fru talman! Jag försöker inte att måla upp några skräckscenarior. Över huvud taget vinnlägger jag mig om att försöka ha ett rationellt snarare än religiöst förhållningssätt till kärnkraften. Kärnkraft är för mig inget självändamål, men det är en resurs som i dag står till det svenska folkhushållets förfogande. Jag skulle kunna uttrycka det så här: Man kan tycka vad man vill om 70-talets politiska beslut att bygga tolv reaktorer i Sverige. Men det finns en stark inneboende logik i att dra slutsatsen att även om man inte tycker att det var det visaste beslutet, gör man sig skyldig till en stor dumhet om man inte i dag, med tanke på det läge som vårt land befinner sig i, ser till att utnyttja den resurs som står till vårt förfogande. Jag kan inte för mitt liv inse varför alla arbetslösa människor i vårt land skulle gagnas av en medveten kapitalförstöring iscensatt av det politiska systemet. Det politiska systemet har i dag en övergripande uppgift, och det är att se till att få fart på investeringar och sysselsättning samt skapa nya arbetstillfällen. Då skall vi inte ägna oss åt kapitalförstöring.
Fru talman! Mikael Odenberg talade om sitt rationella förhållningssätt. Det består i att hålla fast vid omoderna betonganläggningar som inte har någon som helst framtid för sig. Det har redan visat sig att de inte har skapat några som helst nya jobb. Vi har världens absolut största elproduktion och elkonsumtion med tanke på hur mycket energi vi använder per invånare. Ändå har vi en rekordhög arbetslöshet. Fru talman! Det absolut bästa sättet att komma till rätta med detta är att se till att de förnybara energikällorna kan få fäste på marknaden. Där har vi potentialen för var vi skall skaka fram tiotusentals nya jobb under den närmaste framtiden.

Fru talman! Det är ett tunt betänkande som inte innehåller så många kontroversiella frågor som vi skall behandla i kväll. Därför vill jag passa på när vi nu har energiministern här att ta upp ett par inslag i den debattartikel i DN om kärnkraftsavvecklingen som energiministern skrev i förra veckan. Ineldningsvis vill jag säga att jag helt delar energiministerns ståndpunkter om vikten av en stabil och säker energiförsörjning, om betydelsen för vårt välstånd och vår välfärd av våra naturtillgångar i skogar och gruvor och om att hälften av vår elförsörjning inte kan hanteras lättvindigt utifrån fromma förhoppningar. Anders Sundström uttrycker en ängslan inför den folkliga reaktionen på en ny kärnkraftsolycka, att denna skulle föra med sig en panikavveckling med förödande konsekvenser för svensk industri och välfärd. Jag har också tidigare varit av samma åsikt, att vi politiker måste ta hänsyn till människors rädsla för kärnkraften, men jag har ändrat mig. Jag skall här i kammaren berätta om hur det gick till. Vid ett partistyrelsesammanträde inför vårt förra landsmöte behandlade vi motioner för och emot kärnkraften. Jag framförde mina synpunkter, bl.a. den att vi måste respektera människors rädsla. Då spände Birgit Friggebo ögonen i mig, som ni vet att hon kan göra, och sade med sin låga men bestämda röst: "Hördu du, Torsten, om vi låter människors rädsla styra våra politiska beslut kan det gå här i Sverige som det gick i Tyskland på 1930-talet." Jag har funderat mycket på det här sedan dess. För mig är det uppenbart att vi politiker, som är valda för att på väljarnas uppdrag sätta oss djupare in i de komplicerade samhällsfrågorna än väljarna kan göra, har ansvaret att se igenom rädslan, se längre in i sammanhangen, granska rädslans orsaker och uppskatta dessa orsakers storlek och värdera deras vikt. Vad finner vi då när vi tränger förbi rädslan för cesiumsmittat gräs och renlav, fisk och vilt med förhöjd radioaktivitet och rädslan för långsiktiga genetiska förändringar? Jo, vi finner att den joniserande strålningen från radondöttrar i våra bostäder ger 1 000 svenskar cancer varje år medan nedfallet från Tjernobyl ökade vår stråldos från omgivningen mycket obetydligt, och den kommer inte att kunna spåras i den framtida cancerstatistiken. Vi finner att den stråldos som jag fick efter en flera timmar lång promenad genom Ignalina kärnkraftverk med besök i reaktorhall och generatorhall är mindre än en tiondel av den dos jag får när jag röntgar en tand, och t.o.m. mindre än den dos jag får om jag solbadar en dag på Bohusläns granitklippor. Vi finner att vetenskapen ännu inte har kunnat påvisa genetiska skador hos människor, inte ens hos Hiroshimas befolkning. Joniserande strålning är lätt att mäta, och dess skadeverkningar är mycket noggrant utredda till skillnad från många andra skadliga ämnen. Trots att tusen svenskar skadas av radon i sina bostäder verkar inte människor särskilt upprörda. Den småskaliga vedeldningens risker har börjat uppmärksammas mer och mer. De vetenskapliga studierna är fortfarande osäkra, men de tyder på att eldning med biobränslen inte är så harmlöst och ofarligt som vi trott. Tvärtom pekar de på att biobränslen tycks kunna förorsaka 30 gånger större skada på den mänskliga hälsan än vad kärnkraften gör. Det här upprör inte heller så många människor ännu, men vi måste undersöka detta närmare innan vi ytterligare forcerar fram biobränsleanvändningen. Vi politiker har ansvaret för att ta hänsyn till alla de kunskaper som finns och se till att få fram kunskaper när vi ser att vi har brister i vårt beslutsunderlag. Vi får däremot inte låta människors rädsla styra våra beslut. Jag vill så ta upp en andra åsikt som Anders Sundström för fram i sin debattartikel. Det gäller de åldrande kärnkraftverken, som även Mikael Odenberg berörde. Jag citerar Anders Sundström: "Även om de i dag fungerar på ett förhållandevis säkert och stabilt sätt kommer de inom den närmaste framtiden att börja sjunga på sista versen." Är detta en teknisk eller en ekonomisk fråga, Anders Sundström? År 1980 trodde vi politiker på att 25 år var den tekniska livslängden medan teknikerna talade om att man byggt reaktorerna för att de skall hålla i 40 år. Ekonomerna talade om 25 års avskrivningstid. Nu vet vi att den tekniska livslängden kan bli längre än 25 år, och teknikerna talar om mycket längre tid än 40 år. Varför det? Jo vi har lärt oss mer om kärnkraften under de 16 år som har gått sedan folkomröstningen. Världen över har reaktorer varit i drift sammanlagt i mer än 6 000 år nu! Bl.a. visade ju renoveringen av Oskarshamn 1 att reaktortanken klarat strålningen mycket bättre än vad teknikerna räknat med. Allt annat kan i princip bytas ut. Ett kärnkraftverk är ju inte i övrigt märkvärdigare att underhålla och hålla i gång än vilket annat kraftverk som helst där generatorerna drivs med kokande vatten. Men själva vattenkokaren, reaktortanken, anses väl fortfarande för komplicerad att byta ut. Troligen är det för dyrt i alla fall. Att det skulle finnas en risk för ett samtidigt tekniskt åldrande av våra svenska reaktorer, vilket skulle forcera fram en ersättning, anser jag vara en felsyn. Det vore intressant om energiministern ville utveckla sin syn på det här litet närmare. Sedan har vi det här med bestämda tidpunkter. Det är svårt, det. Energiministern säger sig inte vilja ge sig in i någon datumexercis, och det hedrar honom. Vi politiker har gjort fel upprepade gånger. 1980 beslutade vi att avveckla inom 25 år, 1988 beslutade vi om avveckling 1995 och 1996 och nu skall det kanske beslutas om ett nytt datum. Men är detta verkligen nödvändigt? Har vi inte lärt av tidigare felaktiga datumbeslut att verkligheten tar över och att besluten inte fullföljs, hur oåterkalleliga de än är? Datumbesluten skapar oro, oreda och spekulationer om vad som skall hända efter nästa val osv. Jag tycker det är hög tid att nu i stället myndigförklara elkonsumenterna. Inom några få år kommer alla att kunna byta elleverantör utan större kostnader och besvär. När man får sin elräkning kan var och en själv avgöra om man tycker det är värt merkostnaden att köpa sin el från företag utan kärnkraftverk eller köpa från samma företags gröna sortiment. Tryck från konsumenterna är mycket verkningsfullt på leverantörerna. Se bara vad som hände med klorblekningen! Vem är bäst på att avgöra när rätt tidpunkt är inne för att avställa en reaktor? Är det vi politiker eller är det producenterna i samspel med konsumenter och omvärlden i övrigt? Marknaden har bevisat att den kan ställa om sig snabbt när förutsättningarna är de rätta. Dessutom ligger i dag hårda restriktioner på oss politiker som begränsar vårt politiska manöverutrymme inte minst i en så fundamental fråga som energiförsörjningen. Vårt stora internationella beroende, den integrerade nordeuropeiska energimarknaden och vår extremt höga arbetslöshet och därmed dåliga ekonomi och bristande välfärd begränsar starkt vår politiska handlingsfrihet. Jag håller helt med energiministern, som i TV i söndags kväll sade ungefär att om vi, dvs. staten, hade några pengar över ville han hellre ge dem till vården än till någon reaktorägare. Så långt funderingarna med anledning av energiministerns debattartikel och TV-framträdande. Det händer stora saker i dagens Energisverige utanför de politiska förhandlingsrummen. Biobränslena erövrar marknaden i rasande takt. De senaste åren har ökningstakten legat på 3-4 TWh/år. Detta är nog vad branschen maximalt klarar av. Det anser i alla fall En verksam orsak till denna positiva utveckling är att priset på biovärme har sjunkit, men också koldioxidskatten har ökat biobränslenas konkurrensförmåga avsevärt. Import av billigt avfall och billig skogsflis pressar råvarupriset. Ingen tjänar i dag pengar på flishanteringen, men man blir av med en överskottsprodukt. Allt det här sker nu utan att något beslut fattats om avställning av någon reaktor. Omställningen till det hållbara energisystemet har alltså pågått ett bra tag redan. Som den stora förespråkare för bioenergi jag är ser jag det som ytterst angeläget att frågetecknen kring hälsoaspekterna blir uträtade så snabbt och fullständigt som möjligt. Jag önskar mig därför en kraftfull forskningssatsning på detta område. Vi måste vara helt säkra på att vi inte hoppar i galen tunna eller går ur askan i elden i vår iver att öka biobränsleanvändningen. Vi måste också ha klart för oss att biobränslen inte räcker till allt. Teoretiskt skulle vi kunna täcka hela vårt energibehov för uppvärmning med biobränslen. Men vi vill ju även använda en del till fordonsbränsle och en del för att generera el i kraftvärmeverken. En del av vår uppvärmning kommer alltså även på lång sikt att behöva ordnas med el, olja eller kol. Solen värmer ju litet dåligt när vi har det som kallast. Bioenergin kan inte alls ersätta kärnkraften. Tvärtom är det så att en snabb avveckling av kärnkraften kräver fossilgasintroduktion som i sin tur bromsar biovärmeutvecklingen. Detta har fått t.o.m. LRF att ändra sin energipolicy så att man nu är enig med bl.a. skogsägarrörelsen och emot en förtida avveckling. Det behövs mer tid och mer forsknings och utvecklingssatsningar för att öka elutbytet i biokraftvärmen och energiutbytet i framställningen av biobaserade fordonsbränslen. Däremot är jag skeptisk till långsiktiga subventioner som lätt leder till bromsad teknikutveckling och permanentning av gammal teknik. Här ansluter jag mig till den syn som Barbro Andersson redovisade alldeles nyss. För att slutligen komma in på dagens betänkande har näringsutskottet granskat, eller i varje fall försökt granska, de satsningar på forskning, utveckling, demonstration och investering inom energiområdet som regering och riksdag beslutat om fr.o.m. energiöverenskommelsen 1991. Det har då bl.a. visat sig att resultaten är svåra att få fram och att resursförbrukningen inte motsvarat anslagen. Jag vill därför betona granskningsgruppens skrivning om att det i nästa energipolitiska beslut riktas uppmärksamhet på verksamhetsindelningen av programmen, avvägningen av resursfördelningen till dem och kraven på resultatredovisning vad gäller utfallet av omställningsåtgärderna i förhållande till insatta resurser. Fru talman! Jag har inga yrkanden, utan vi står bakom majoritetsskrivningen i betänkandet. Men det skulle vara intressant om energiministern ville utveckla sin syn på det här med åldrande reaktorer, panikavveckling och datumexercis.
Jag vill påminna Torsten Gavelin om att om alla håller på dubbla talartiden blir vi inte färdiga före jul.
Fru talman! Snälla Torsten Gavelin! Torsten Gavelin är inte rädd längre. Han kanske skulle vara det. Det går inte att bara titta på kärnkraften som den ser ut här och nu. Om han hade varit i en urangruva och sett hur de som arbetar där utsätts för radondöttrar, gas som tränger upp osv., om han sett hur cancerfallen ökar och att 90 % av radioaktiviteten stannar kvar i den slagg som förstör deras miljö, då kanske han skulle tänka annorlunda. Varför bryter vi inte uran i Sverige? Vi har ju uran i Ranstad. Tänk på kärnavfallet, som någon skall ta hand om i framtiden! Det är inte många som vill ha det på sin bakgård. NIBY-syndromet härskar. Hälsa, risker, miljö och etik kommer in i den här debatten. Det handlar om etik och om kommande generationer. Vad är det vi lämnar efter oss? KSU är kärnkraftskramarnas eget utbildningsorgan, och det är KSU som har skrivit den här artikeln. För ett år sedan bjöd Industriförbundet, ABB, Sydkraft, Ringhals och Vattenfall in kvinnor i Norrland för att de skulle få höra hur ofarligt det är med kärnkraft. Jag fick då höra att biobränsle var 20-40 gånger farligare än kärnkraft. Men ack, vad de har glömt mycket i den ekvationen! De har inte tagit med riskerna; de har inte tagit med uranbrytningen borta i Australien. Kärnavfallet har de inte heller tagit med. De har inte tagit med svavelsyran som man häller över vid uranbrytningen eller hur man förstör livsförutsättningarna för människor för hundratals, kanske tusentals år framåt. Rasmussenrapporten säger att en kärnkraftsolycka skall hända vart tusende år. Det händer vart sjunde år.
Fru talman! Eva Goës ägnar sig åt det Miljöpartiet brukar göra i kärnkraftsdebatten, nämligen ohämmad skrämselpropaganda. Om vi tittar på vilka seriösa utredningar och undersökningar som gjorts kring uranbrytningen och avfallet kan vi se att det finns hyllmeter av rapporter som just försöker kartlägga de s.k. externa kostnaderna för kärnkraften. Bl.a. har man i EU nyligen gjort en sammanställning av forskningsläget på det här området. När man tar med de kostnader, risker och skador som uppkommer från brytningen t.o.m. avfallshanteringen finner man att kärnkraften ger bland de allra lägsta externa kostnaderna bland alla sätt att producera el. Det är t.o.m. så att vår trygga, hederliga vattenkraft dödar många fler människor i världen per kilowattimme räknat än vad kärnkraften gör. Vad gäller biobränslenas skadeverkningar står vi på mycket osäker grund. Jag sade i mitt anförande att jag är angelägen att vi forskar mer om det här, eftersom det finns vetenskapsmän som har påvisat att utsläppen av t.ex. cancerframkallande polyaromater vid biobränsleförbränningen är oroande stor. Jag känner det som mycket angeläget att vi har korrektare underlag att stå på innan vi går vidare med den här stora biobränslesatsningen.
Fru talman och Torsten Gavelin! Det är inte rädsla som jag talar om, utan det är kunskap. Jag har varit i Kijev i tre omgångar, jag har varit uppe i Murmansk och jag har varit där man har smällt av atombomber och fått veta vad som har hänt. Jag har läst rapporter, men det är rapporter som säger något helt annat än de rapporter som Torsten Gavelin har läst. Jag har talat med f.d. plutoniumforskare som också har gjort rapporter. Torsten Gavelin och jag läser olika material. Expertord står mot expertord. I den artikel som Torsten Gavelin har läst står det: Man har i studierna också avstått från att inkludera riskkällor för vilka det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Osäkerhetselementet är alltså stort. Jag säger som jag sade i den förra debatten: Det är det som inte är sagt eller inte är skrivet som man skall titta efter.
Fru talman! Jag håller med Eva Goës vad gäller bioenergins risker: Osäkerheten är mycket stor. Men det är viktigt att vi får denna osäkerhet undanröjd. Både Eva Goës och jag tycker att det är väldigt positivt att bioenergin går framåt, och vi är säkert båda väldigt angelägna om att vi inte så småningom skall upptäcka att vi har gjort ett stort misstag ur hälsosynpunkt. Jag tror att Eva Goës och jag är lika angelägna om att en rejäl forskningsinsats görs just om bioenergins eventuella hälsorisker - de är ju bara eventuella än så länge.

Fru talman! Som sagt var: Energiförhandlingar pågår. Det är en litet besvärlig situation för oss som deltar där att utveckla oss alltför mycket på de olika punkterna under den här kvällen. Men de partier som orkat med de första turerna är ändå överens om att påbörja energiomställningen och om att det därför är viktigt att relativt snabbt avställa den första reaktorn. Det är här naturligtvis fråga om att ge den signal som behövs till hela marknaden, både för dem som i dag äger kärnkraftsreaktorer och för dem som står i tur att komma med de nya idéerna för den nya elproduktionen. Alla partier som inte vill fortsätta bygga upp ny kärnkraft har ansvar för att energiomställningen kommer i gång. Även om vi i dag tycker att kärnkraftsreaktorerna går bra och ingenting tyder på att de skall stoppas eller stanna av sig själva kan det ändå inträffa att vi blir tvungna att rätt snabbt ställa av ett antal av reaktorerna. I det läget vore det naturligtvis mycket ansvarslöst och dåligt om politikerna inte hade vidtagit åtgärder och inte på något sätt hade försökt möta en sådan utveckling. Ibland glömmer vi också bort, mitt i all teknik, ekonomi och annat, orsaken till att vi över huvud taget diskuterar varför kärnkraften måste avvecklas. Eva Goës var inne på detta med uranbrytningen och att det trots allt finns risker med våra tolv reaktorer - den mänskliga faktorn finns ju alltid där. Inte minst är förvaret av det radioaktiva avfallet fortfarande en inte särskilt lätt fråga. Jag vill också hålla med Kerstin Warnerbring om att det är dumt att vara alltför beroende av ett energislag. Jag ställer mig bakom hennes synpunkter om ett decentralistiskt energisystem. Det är viktigt, tror jag, och det är väl det vi försöker komma fram till, nämligen att inte ha för många ägg i samma korg. Mikael Odenberg dundrar naturligtvis på, och det har han väl rätt till, liksom även Torsten Gavelin från Folkpartiet. Jag skall bara ta upp ett par punkter som Mikael Odenberg nämnde här. Han sade med hög stämma och flera gånger att 551 000 människor var arbetslösa, och det har dessutom ökat sedan energiförhandlingarna påbörjades. Det är naturligtvis mycket allvarligt, men borde inte Mikael Odenberg ha tänkt efter hur detta kan ha skett, eftersom vi ju har haft tolv reaktorer hela tiden? Mikael Odenberg har besökt en del energiintensiva företag. Det har jag också gjort. Det är väl alldeles självklart att ute på sådana arbetsplatser och sådana industrier är det väl ingen som med glädje tycker att det skall bli spännande att få ställa av reaktorer precis. Självfallet försöker man alltid bevisa en massa andra saker som är viktiga. Naturligtvis är det genomgående hur viktigt det är att ha tillräckligt med elenergi till konkurrenskraftiga priser. Men man vill också ha ett besked. Just i dag förväntar man sig nog beskedet att politikerna tänker hålla fast vid att genomföra energiomställningen och naturligtvis att vi också ser till att man får el till konkurrenskraftiga priser. I det fallet kvittar det industrin om elen kommer från kärnkraft eller annan kraftproduktion. Det går ej att klara energipolitiken om man gör detta i konfrontation med moderater, folkpartister, industriförbund och fackföreningsrörelse. Ja, moderater och folkpartister tror jag inte har så stor betydelse faktiskt, om jag skall vara helt ärlig. Industrin är naturligtvis besvärlig. Här får man väl ändå hoppas att industrin agerar som den brukar göra, nämligen finner sig i situationen, gör det bästa av den och kanske tvärtom vänder det här till något positivt för både den nuvarande industrin och den kommande. Fackföreningsrörelsen är det naturligtvis samma sak med. Även de inser ju att någonting kommer att hända och att detta kanske ändå måste påbörjas. Fackföreningsrörelsen vill naturligtvis ha el till konkurrenskraftiga priser. Men i en sådan här diskussion som naturligtvis kommer sista tiden innan besluten fattas är det alldeles självklart att de olika kontrahenterna står fast vid sina olika åsikter, låser fast sig, höjer rösten och pressar på på alla sätt för att, som det sista de gör, göra så mycket de kan för att vrida diskussionen åt det håll de själva önskar. Fru talman! Jag hoppas att förhandlingarna kommer att resultera i någonting bra för landet. Jag hoppas att en bred majoritet ser till att vi får en ansvarsfull omställning av vårt energisystem. Ska man någon gång komma en bit på vägen är det alldeles självklart att omställningen måste börja relativt snabbt. Det får inte ta alltför lång tid innan den viktiga signalen kommer från de politiska partierna.

Fru talman! Jag vill bara påminna Lennart Beijer om att han kan vara lugn. Vi har efter folkomröstningen 1980 fått ett lagverk i Sverige som säkerställer det som Lennart Beijer efterlyser, nämligen att den svenska kärnkraften successivt kommer att avvecklas. Den kommer att avvecklas under lagar vi har allteftersom ägarna till reaktorerna bedömer det som alltför kostsamt att göra de reinvesteringar som behövs för att man skall kunna uppfylla de höga säkerhetskrav vi ställer. Vi har ett lagverk som garanterar en naturlig avveckling av den svenska kärnkraften. Vad Lennart Beijer förespråkar är att vi skall föregripa denna oundvikliga utveckling genom att påskynda den och i förtid stänga reaktorer trots att de är lönsamma och trots att de uppfyller säkerhetskraven. Det är en politik som är förenad med väldigt höga kostnader för samhället. Just därför att man sänder en tydlig avvecklingssignal skapar man en betydande osäkerhet. Är det politiska systemet berett att stänga den första reaktorn på politiska grunder måste investerare och andra också utgå ifrån att man kommer att vara beredd att stänga reaktorerna nr 2-12 på politiska grunder.

Fru talman! Jag tror inte att Mikael Odenberg tillhör den skaran, men det finns rätt starka krafter som tror att dikussionen om energiomställning skall gå över och att man återigen skall kunna inrikta sig på utveckling och byggande av nya reaktorer. Även för dem är det nyttigt om signalen kommer från de politiska partier som har pratat om detta i så pass många år. Jag tycker att Mikael Odenberg med sina kunskaper, som verkligen är insatt i frågan från början, i stället för att obstruera borde försöka hjälpa till och delta i en ansvarsfull och lugn avvecklingsprocess.
Fru talman! Den lugnaste, jämnaste och minst kostsamma omställningsprocessen får man om man som Torsten Gavelin pekade på förut låter producenterna av elenergi möta konsumenterna på dagens avreglerade elmarknad och om politikerna håller fingrarna bort. Då ges de bästa förutsättningarna för en smidig omställning av det svenska elproduktionssystemet. Väldigt många bedömare hade nog inte trott att regeringen på allvar överväger att förtidsavveckla en reaktor i den situation vi befinner oss i med en halv miljon människor utan riktiga jobb. Om industri och investerare ser att det första ledet i regeringsförklaringen om att inleda avvecklingen under mandatprioden leder fram till ett stängningsbeslut måste samma bedömare också utgå från att andra ledet i regeringsförklaringen är lika viktigt, nämligen att avställningen därefter skall fortsätta i jämn takt. Då vill det till att Lennart Beijer och andra som kan finnas kvar i energiförhandlingarna ger besked om hur skrivningen om den jämna takten skall verkställas. Annars har energiförhandlingarna slutat i det värsta tänkbara scenariot, nämligen att man från statens sida sänder en avvecklingssignal till industri och investerare utan att ge besked om hur omställningen av energisystemet därefter skall gå till. Då har vi fått maximal osäkerhet. Då har vi kanske också fått oöverstigligt stora samhällsekonomiska kostnader.
Fru talman! Jag utgår naturligtvis ifrån att regeringsförklaringen gäller både på denna punkten och på andra punkter. Jag utgår också från att Mikael Odenberg förstår att det måste vara så. Det talades om smidighet. Att låta avställningen av reaktorer pågå fram till 2050, vilket Mikael Odenberg tydligen är ute efter, gör att det hela tiden kommer att finnas en osäkerhet. Några år framåt i tiden måste ett antal reaktorer - inte bara en eller två, utan kanske tre och fyra och fem - stannas ganska snabbt. Har det politiska systemet inte vidtagit åtgärder för att möta detta är det naturligtvis en mycket värre händelse än om vi på ett balanserat sätt försöker ställa om energisystemet. Det är faktiskt det som pågår just nu. Det på intet sätt ett hetsigt förlopp som ställer samhället under stort hot.

Fru talman! Det betänkande vi debatterar är inte alltför omfattande. Vårt parti är del av utskottsmajoriteten. Det finns i och för sig frågetecken kring kabelprojektet, men vi vet att det nu kommer att prövas ytterligare gentemot ellagen och naturresurslagen. Miljökonsekvensbeskrivningar skall genomföras. Tanken är dock att kabeln skall bidra till att reducera negativa miljöeffekter av kraftproduktion och bidra till en tryggare energiförsörjning i regionen. Vi får se om dessa skäl håller i den fortsatta prövningen. Fru talman! Om en sådan kabel slutligen blir av gäller det att ha de långsiktiga spelreglerna för energipolitiken klara för sig. Det är det som de pågående energisamtalen syftar till. Jag måste få ställa en fråga till Eva Goës, som tillsammans med sitt parti här i riksdagens kammare förra året röstade för att samtliga 12 kärnkraftsreaktorer skulle stängas av 1998. Är det uttryck för en långsiktig och miljömedveten energipolitik? Hur skall vi på denna korta tid - två tre år - kunna få ersättningsel eller spara bort motsvarande hälften av landets elbehov utan allvarliga miljökonsekvenser och stor import av el? Jag tror inte att det är möjligt. Det är en sådan situation som kan leda till att det verkligen behövs kablar för att fixa elsituationen. Detta är inte en seriös energipolitik. Fru talman! Detta skadar faktiskt också de partier som står för att vi skall fasa ut kärnkraften, men tycker att det skall ske på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Man tar ställning till det och röstar om det här i kammaren. Men när denna typ av förslag läggs fram på detta sätt är det inte riktigt seriöst, som jag ser det. Jag menar att det skadar energidebatten litet grand. Eva Goës höll med moderaterna om deras syn på energiförhandlingarna. Det kanske inte är så konstigt. Miljöpartiet och Moderaterna är i denna fråga ytterkantspartier som egentligen inte vill delta i en samlad och bred energiöverenskommelse. Det skulle störa deras egna energipolitiska partiprofiler. Så tror jag att man ser på det från det hållet. De orkar helt enkelt inte ta ett gemensamt ansvar i energipolitiken. Fru talman! Jag hoppas att övriga fem partier, trots Torsten Gavelins inlägg, skall finna varandra för att ge vårt land tydliga och långsiktiga spelregler för en energipolitik som kan hålla över flera mandatperioder. Det är det som efterlyses. Man vill veta vad som gäller för lång tid framåt. Jag kan också lugna Torsten Gavelin på en punkt, och det gäller storskalig introduktion av naturgas för att öka fossileldningen. Det är ju inte aktuellt. Det fördes ut ur resonemanget redan när Folkpartiet fanns med som aktiv deltagare i energisamtalen. Mikael Odenberg sade att energipolitiken måste ha stadga för att ge tydliga villkor för aktörerna på energimarknaden. Ja, det är ju det vi kristdemokrater vill. Det vill också de som fortfarande sitter och försöker lösa den här frågan. Varför vill ni då absolut stå utanför diskussionen om hur vi skall ställa om energisystemet? Ni vill också fasa ut kärnkraften. Det nämner ni inte så ofta, men det är ett faktum. Ni vill inte bygga ny kärnkraft, utan ni vill fasa ut den. Kärnkraften har inget evigt liv, sade Odenberg. Men om nu denna sanning slås fast, hur skall ni då klara omställningen? På vilket sätt skall ni göra det? Detta är någon form av infrastrukturfråga, liksom alla andra. När det gäller investeringar i infrastruktur tar vi då och då politiska beslut, som säkerställer att det fungerar. Vad är skillnaden i den här frågan, Mikael Odenberg? Hur skall ni lösa problemet med att få fram ersättningskraft? Det handlar ju om hälften av Sveriges elbehov. Någon gång måste ni ge besked i den frågan. Om vi skall ha en tryggad ersättning i framtiden är inte "vänta och se" det som ger stadga i energipolitiken, utan vi måste ha litet mera framförhållning, veta hur vi skall få det att gå ihop. Ert resonemang går inte ihop, Mikael Odenberg.
Fru talman! Jag är i och för sig fullt medveten om att Dan Ericsson är oerhört fascinerad av det politiska spelet och känner sig smickrad över att han får delta i det. Men när han hävdar att vi skulle vara något sorts ytterkantsparti i frågan, som saknar intresse av att göra upp, underskattar han åhörarnas intelligens. Det är, med förlov sagt, rena tramset. Vi har allt intresse av att försöka medverka till en energipolitik i landet som främjar investeringar och sysselsättning. Jag skulle vara den förste att hälsa med tillfredsställelse att få fortsätta en dialog med regeringen och övriga partier, för att försöka medverka till en klok energipolitisk uppgörelse. Jag har inte lämnat några energiförhandlingar. Jag har blivit utesluten från dem, på den grundvalen att jag inte vill medverka till en politiskt beslutad förtida avveckling. Det beror på att jag motsätter mig kapitalförstöring och anser att vi skall utnyttja de resurser som står till det svenska folkhushållets förfogande. Det är ingen ytterkantsuppfattning, utan det är en uppfattning som hävdas inte bara av Moderata samlingspartiet och Folkpartiet, utan också av ett samlat näringsliv och en samlad fackföreningsrörelse. Då är jag i betydligt bättre sällskap än Dan Ericsson är i närheten av.
Fru talman! Mikael Odenberg hetsar upp sig, tydligen därför att han inte får delta i energisamtalen. Han tror att jag är smickrad över att få delta. Det är inte på den grunden som man försöker lösa den fråga som har blockerat mycket av den politiska debatten i Sverige under många år. Det är inte för vår egen bekvämlighets skull som vi sitter här och ger och tar i energisamtalen, utan det är för att gemensamt försöka finna en lösning som kan ta oss ur detta energitrauma. Odenberg hävdar att han har ett intresse av att delta i en gemensam energipolitik. Men varför kan han då inte börja med att säga hur utfasningen av kärnkraftsreaktorer skall gå till? När skall detta påbörjas i praktiken? Ni vill ju också fasa ut kärnkraften. Det är en poäng som ofta glöms bort i debatten. Men någon gång måste ni också ställas till svars. Hur skall detta gå till? När skall vi börja? Skall vi ha en stadga i energipolitiken, eller är det "vänta och se" som gäller för Moderaterna?
Fru talman! Jag hetsar inte upp mig därför att jag inte får vara med i energisamtalen. Jag hetsar upp mig därför att Dan Ericsson underskattar kammarens intelligens, med sina fördummande formuleringar. Det är bara att lyssna. Jag har i den här debatten och i tidigare debatter klargjort mitt förhållningssätt väldigt tydligt, skulle jag våga påstå. Vi har ett lagverk i Sverige som gör att kärnkraften kommer att avvecklas. Det finns inget oavvisligt behov av politiska beslut för att få den utvecklingen till stånd. Kärnkraften kommer att avvecklas "av sig själv", utan att det fattas några särskilda politiska beslut. Det kommer att tillgå på samma sätt som utvecklingen av produktionsapparaten tillgår i alla andra branscher, nämligen genom att producenterna i sitt möte med konsumenterna på en fri marknad gör rationella överväganden när det är dags att avveckla en produktionsanläggning för att i stället föra in en ny produktionsanläggning i systemet. Det politiska systemets roll härvidlag är att sätta ramarna, gränserna, villkoren, skatterna och avgifterna som producenterna på denna marknad har att agera inom. Den diskussionen tar jag gärna med regeringen och med övriga partier för att försöka medverka till att vi får så bra villkor som möjligt, så bra forskningsansträngningar som möjligt och så bra utvecklingsinsatser som möjligt, för att underlätta för kraftmarknaden att sköta denna omställning.
Fru talman! Invektiven haglar nu från Moderaternas sida, och det måste tyda på att man är litet stressad därför att man inte deltar i diskussionen om hur vi skall lösa en av de svåraste frågorna för vårt land. Man ställer sig utanför. Det är en bekväm väg för Jag förstår det. Det var det jag sade i mitt anförande. Det är mycket tydligt. Man vill inte vara med i ett gemensamt ansvarstagande. Man vill profilera sig på sin egen kant och känna sig trygg, och man försöker slå vakt om sina egna opinionssiffror och röstsiffror. Det är det viktiga för Moderaterna. Att försöka ta ansvar och lösa den här frågan, att ge och ta, har inte varit aktuellt för dem i den här diskussionen. Odenberg säger att vi redan har lagverk som gör att kärnkraften kommer att avvecklas. Ja, om det vore så enkelt. När vi drog i gång kärnkraftsproduktionen byggde det på att staten tog beslut om detta. Det var politiska beslut. Skulle staten ha avstått från detta också? Det är en följdfråga till Mikael Odenberg, när han nu diskuterar detta med politiska beslut. Det finns ingen logik och konsekvens i Moderaternas resonemang. De har ännu inte svarat på kärnfrågan för sin egen del: Hur skall det gå till i praktiken när ni skall fasa ut kärnkraften? Det är hälften av vår el. Skall vi vänta och se? Är det stabil energipolitik, som Odenberg efterlyser? Jag tycker inte det.
Fru talman! Dan Ericsson har anammat att attack är bästa försvar. Jag har inte hört någonting om vad Dan Ericsson och kd skall göra för att fasa ut kärnkraften. Det var bara attacker på alla här. Var det någon som dög? I fråga om kabeln är det bara jag som har reserverat mig mot den. Jag tog upp den frågan i våras för att få någon att begripa att det kan innebära att man binder sig fast i kärnkraften i stället för att lösa problemen. Jag vet ju att det finns vissa förhållningsregler på gång från staten, att staten skall lägga sig i det här. Vi får se vad som händer. Antingen behåller man elen inom landet, eller också låter man den fara utanför landet. Dan Ericsson sade att vi ville avveckla på tre år. Lars Norberg, som var min föregångare här, jobbade med inneslutningarna och turbinerna till reaktorerna i Sverige och hoppade sedan av etablissemanget. Han lade upp en plan för hur det skulle kunna gå till att avveckla på tre år. Han föreslog redan då, mandatperioden 1988-1991, att man skulle införa en lagstiftning om att avveckla på tre år. Men det förutsatte att hela industrin var med och tyckte att det var nödvändigt. Det här hände givetvis direkt efter Tjernobyl, då människor i Sverige var upprörda och hade allting i färskt minne. De visste att vinden även kunde blåsa åt deras håll och att regnet kunde föra med sig cesium. Vi har fortfarande kvar cesium i markerna uppe i Härnösand, och där kan man inte äta vilt eller svamp. Det är glömt här, men det är inte glömt där hemma, kan jag tala om. Markstrålningen har vi fortfarande. Hur skall ni lösa problemen med energifrågan? Vi lade fram tre alternativ. Antingen stänga på tre år - men då måste alla vara med och kämpa för det - eller på tio år eller slutdatum 2010, som det var i folkomröstningen. Det är ingen snabbavveckling. En panikavveckling hade det blivit om man varit tvungen att stänga på grund av att det hänt en olycka.
Fru talman! Nu hänvisar Miljöpartiet till en avvecklingsplan, upprättad av Lars Norberg, för att försvara sitt röstningsförfarande förra året här i Sveriges riksdag. Jag har all respekt för Lars Norberg. Han är för övrigt från mitt hemlän Östergötland. Det är en duktig kille. Men det krävs väl ändå litet mer när vi skall fatta beslut som innebär att vi tappar hälften av vår el på tre år än att bara hänvisa till en avvecklingsplan av Lars Norberg. Det var det jag menade i mitt anförande, fru talman, detta är ju inte en seriös energipolitik. Det är det jag menar skadar de intressen som både Miljöpartiet och Kristdemokraterna står för, att vi skall fasa ut kärnkraften. Det blir inte en seriös energidebatt, och litet av det som Miljöpartiet står för faller över på oss andra också. Då skadar det faktiskt möjligheten att driva på utfasningen av kärnkraften. Sedan säger Eva Goës att hon inte har hört någonting om vad kristdemokraterna tycker. Då tror jag ändå att hon har varit något lomhörd. Vi har under hela den tid vi har funnits i riksdagen drivit de här frågorna hårt. Vi har en tydlig energipolitik, vi har i förhandlingarna framfört våra synpunkter, ställt tydliga villkor. Att Eva Goës inte har hört vad kristdemokraterna tycker kanske var litet felaktigt ändå.
Fru talman! Jag sade i dag, jag sade det nu, att ni inte har sagt någonting. Dan Ericsson har bara attackerat alla runt omkring. Jag förstår att han går till attack, efter de samtal som jag får från kristdemokrater i Sveriges avlånga land. Det är till mig de ringer och beklagar sig över att ni inte för den politik som ni talar om att ni skall föra. Det kan vara både på helger och vardagar som de ringer hem till mig. Jag minns att jag själv tog kontakt med Dan Ericsson, när jag var utanför riksdagen, med anledning av att man skulle göra förstudier uppe i Storuman. Ni hade ett kommunalråd från kds. Och ni sade: Men det är väl bra att få arbetstillfällen. Det var svaret den gången. Jag glömmer aldrig det fax jag fick tillbaka. Jag tycker att det är ganska rått. Jag har inte glömt Tjernobyl. Jag har inte glömt Hiroshima. Hiroshima - varför säger jag det? Jo, därför att kärnkraft och kärnavfall hör ihop. Man kan göra bomber av kärnavfall. I Studsvik har vi high and rich uranium som är rena kärnvapenarsenalen, vi kan använda det till bomber. Man har inte kunnat föra tillbaka det till Amerika. I Sverige kan man sätta ihop en atombomb vilken dag som helst. Jag menar att de är siamesiska tvillingar. Det begreppet myntade Hannes Alfvén, men även Lars Norberg, och Lars Norberg är mycket kunnig på de här områdena. Den plan han lade fram visade konkret hur man skulle kunna gå till väga. Vi har också lagt fram en plan på tio år. Om det händer en olycka måste vi stoppa reaktorerna omgående, panikavveckla. Den mänskliga faktorn har vi inte mig veterligt opererat bort i Sverige heller.
Fru talman! Jag kan upprepa några av våra krav i de pågående diskussionerna, eftersom Eva Goës inte har lyssnat på dem.

Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Men det här har faktiskt alla andra tagit del av, utom Eva Goës. Jag beklagar att hon inte har lyssnat på vår energipolitik. Vad gäller frågan om slutförvar har vi faktiskt väckt en motion, som inte behandlas i det här betänkandet men som kommer upp senare i näringsutskottet, där vi begär ett moratorium för att hantera den frågan. Vi är inte säkra på att det man nu arbetar med är den bästa lösningen. Detta vet också Eva Goës. Varför inte ta vara på de delar i energipolitiken där vi är överens och försöka föra den framåt, i stället för att söka misskreditera.

Fru talman! Det har varit intressant att lyssna på samtalen. Jag tänkte egentligen säga väldigt litet om själva den del av budgeten som vi nu behandlar, nämligen energiavsnittet, utan mer berätta litet grand om hur jag ser på samtalen, möjligheten att nå en uppgörelse om omställningen av energisystemet. Den regering som jag tillhör fick två stycken uppdrag av det svenska folket i 1994 års valrörelse. Det första uppdraget var att så fort som möjligt se till att Sverige fick statsfinanserna i ordning. Det var ett tufft och svårt uppdrag. Många tvivlade på att vi skulle klara av det. Det har vi nu kunnat genomföra, får man väl säga. Vi har ännu inte statsfinanserna i balans, men allt tyder på att vi när vi går in i valrörelsen 1998 också har en budget i balans, t.o.m. med något litet överskott. Jag tror inte att det var många som trodde att det var möjligt att klara detta när vi i valrörelsen 1994 gick till svenska folket och sade: Vi vill ha ert förtroende att ordna de här två arbetsuppgifterna. Den andra arbetsuppgiften var att öka sysselsättningen, se till att vi fick fler jobb i Sverige. Den arbetsuppgiften var och är starkt förknippad med möjligheten att sanera statsfinanserna. Det är omöjligt att i längden uppnå hög sysselsättning med ett stort budgetunderskott. För mig som näringsminister är det oerhört tydligt att det krävs mycket långsiktiga beslut, när det gäller statsfinanser, energi, välfärdssystem, forskning eller vad vi än pratar om, för att långsiktigt åstadkomma en sysselsättningsökning. Om vi tittar på vad vi hittills har uppnått, gör en bedömning av mandatperioden och jämför den med förra perioden, kan man som Konjunkturinstitutet - jag tar det för att välja något som inte är allra mest optimistiskt - säga att antalet arbetade timmar kommer att öka med litet drygt 4 % under mandatperioden, att jämföras med förra periodens minus 6 %. Antalet arbeten i den privata sektorn kommer att öka med ungefär 100 000, att jämföras med minus 468 000 under den förra perioden. Hushållens löneinkomster under perioden 1994-1997, alltså under tre år, kommer att öka med ungefär 11,6 %, att jämföras med perioden 1991-1994 då det var minus 8 %. Reallönen per timme under 1994-1997 kommer att öka med 8 %, att jämföras med minus 0,6 % under perioden 1991-1994. Den andra uppgiften är alltså att se till att Sverige får fler arbetstillfällen, och där är energipolitiken viktig. Energipolitiken har många uppgifter. Den skall naturligtvis garantera tillgången till energi. Jag var för någon vecka sedan i Mexico. Mexico är ett land som har en befolkning som är tio gånger så stor som Sveriges. Det är oerhört slående att vi har ungefär lika stor bruttonationalprodukt och att vi har exakt lika stor konsumtion av el. Mellan tillgången till energi, välstånd och bruttonationalprodukt finns ofta ett starkt samband. Energipolitiken skall också se till att vi klarar social och regional utjämning, att klyftorna helt enkelt kan minska. Den skall också se till att vi stöder utvecklingen mot ett ekologiskt uthålligt samhälle. Energipolitiken i sig skall se till att andra delar av samhället utvecklas socialt, regionalt och ekologiskt åt rätt håll. Men också energipolitiken i sig själv, sättet att producera t.ex. el, måste vara långsiktigt hållbar och robust, ekologiskt uthållig eller inhemskt förnyelsebar, som vi sade när vi delade ut valsedlar i folkomröstningskampanjen. Hur ser det då ut för Sverige? Fortfarande kommer hälften av Sveriges exportinkomster från skogen. Basindustrin är fortfarande, och kommer att vara under årtionden framöver, den industri som garanterar att vi får de inkomster i utrikeshandeln som gör att vi kan köpa in dyra och fina röntgenutrustningar på våra sjukhus, datorer till våra kontor eller någonting annat som inte tillverkas i Sverige men som vi så väl behöver för att ha ett rikt liv och en stor produktion. Vi måste alltså se till att vi ställer om energisystemet samtidigt som vi fortsätter att vidareutveckla vår basindustri. Hälften av vår el kommer från kärnkraften. Så ser det ut. Därför anser jag att det är nödvändigt att minska beroendet av kärnkraft. Vi har i en folkomröstning sagt att vi skall avveckla kärnkraften. Basindustrin, som står för hälften av våra exportinkomster, måste rimligen veta vilka alternativ den har när man investerar i en ny pappersmaskin, en ny huvudnivå i en gruva, ett nytt smältverk för koppar eller någon annan mineral som förädlas. Man måste veta på 15-20 års sikt vilket energislag man skall använda sig av. Det är alltså nödvändigt att Sverige minskar beroendet av kärnkraften därför att det skapar ett beroende som är svårt för industrin att bygga in i sina kalkyler, det är helt enkelt svårt att bedöma riskerna. Det är också nödvändigt att på sikt avveckla kärnkraften. Det är rätt i sak men också därför att det faktiskt har fattats ett demokratiskt beslut om en sådan avveckling. Det är också i folkomröstningen beskrivet hur den avvecklingen skall gå till. Man kan säga att det är två parenteser. Den tidigare parentesen säger att vi skall starta avvecklingen då det finns alternativ. Det kan vi säga sakligt att det nu finns. Energikommissionen och Mikael Odenberg har t.ex. sagt att det nu går att påbörja omställningen. Det var precis det som stod på Mikael Odenbergs valsedel och på Torsten Gavelins och min valsedel - om han fortfarande då företrädde linje 2. Det stod på både linje 1:s och linje 2:s valsedel, att vi skulle börja avvecklingen när det går att påbörja. Därför är jämförelsen med 30-talets Tyskland förfärlig, Torsten Gavelin. Torsten Gavelin och jag har i en folkomröstning lovat att påbörja när de går att göra det. Det ändrar inte Folkpartiets eller Socialdemokraternas partistyrelse hur som helst. För mig är det självklart att industrin måste få en energiförsörjning som baseras på energislag som vi långsiktigt tror att vi kan använda oss av. Annars får vi ingen långsiktig tillväxt. För att halvera arbetslösheten är det viktigt att vi har en långsiktig försörjning av el. Vi måste påbörja en omställning, och den skall leda till en slutlig avveckling av kärnkraften. Det är vidare viktigt på kort sikt att nu påbörja omställningen framför allt ur sysselsättningssynpunkt.

Varför inte använda de närmaste åren till att påbörja den omställningen med tillförsel och hushållning? Det förstår inte jag. Därför menar jag också att som ett resultat av den tillförsel och hushållning som vi kan åstadkomma kan vi koppla det till en avstängning av den första reaktorn. Då gör vi det på ett sådant sätt att vi faktiskt inte behöver spara i vård och omsorg för att stänga av. Vi använder i stället kostnaden för arbetslösheten till att skapa nytt. När detta nya har skapats stänger vi av det gamla. På det sättet sätter vi i gång en process som leder till att vi så småningom får ett energisystem som är långsiktigt uthålligt, ekologiskt uthålligt och det också går att leva med, planera för industrin och för hushållen. Det känns väldigt viktigt. Jag tycker att det var oerhört intressant att lyssna på den här diskussionen. Jag gläder mig åt alla de partier som tillsammans med mig försöker hitta en långsiktig lösning för det problem som vi stångats med under 16 års tid.

Fru talman! Energiministern hänvisar till folkomröstningen. Det är alldeles riktigt att vi på valsedeln skrev att omställningen skulle börja när det finns alternativ energi till konkurrenskraftiga priser. Min omedelbara fråga till energiministern blir: Hur skall det kunna ordnas att på en så kort få fram alternativ och ekologiskt hållbar elproduktion till sådana priser som kan konkurrera på marknaden? Anders Sundström menar att vi skall använda arbetslöshetsmedlen för att bygga upp alternativ. Det tycker jag är en alldeles riktig tågordning, först skaffar vi ny energi innan vi börjar tänka på att stänga av tillförseln. Hur det än är kostar det också att stänga av en fullt fungerande industrianläggning, som dessutom är avskriven och mycket lönsam? Det är självklart så som Anders Sundström sade i TV-programmet, att det kommer att kosta att lösa ut reaktorägarna. Jag tycker, 16 år efter folkomröstningen och med den arbetslöshet och ekonomiska situation som vi har, att vi kan använda pengarna betydligt bättre i t.ex. vården än att ge dem till reaktorägarna.
Fru talman! På linje 2:s valsedel står: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Alltså "i den takt som är möjlig". Sedan har Folkpartiet i Energikommissionen sagt att det nu är möjligt. Det har Torsten Gavelin och jag lovat väljarna och fick 39,1 % av rösterna i folkomröstningen. Då är det inte bara att säga att vi nu skall omvända medborgarna. Vi skall inte fråga dem en gång till, det sade Torsten Gavelin inte, utan han sade att vi inte behöver lyssna på väljarna därför att vi är klokare än de. Det var det som Birgit Friggebo hade lärt honom. För mig är det faktiskt ganska centralt vad jag lovade när jag delade ut valsedeln. Därför säger jag, som jag också sade i söndags, att de första kronorna som vi får loss skall användas för att bygga ut för tillförsel och hushållning. Vi skall använda arbetslöshetsperioden för att tillföra och hushålla, så att vi steg för steg kan ta reaktorer ur bruk. Den första reaktorn skall vi klara inom maximalt fyra år, har jag sagt i förhandlingar och samtal. En del tycker att det skall gå fortare. Men vi är nu överens om att det skall ske inom maximalt fyra år. Jag hoppas, Torsten Gavelin, att Folkpartiet söker sig tillbaka till den ståndpunkt som var Folkpartiets. Jag tycker att ni i partistyrelsen en gång till borde diskutera just frågan om hur förpliktat ett parti är av en valsedel som vi faktiskt delade ut, Torsten Gavelin och jag.
Fru talman! Ja, Anders Sundström, visst är det möjligt att ställa av en reaktor. Vi kan ställa av ett par tre stycken utan att det får drastiska konsekvenser för energibalansen i Sverige, som Energikommissionen kom fram till. Men är det klokt att göra det? Vilka konsekvenser får det förutom för elbalansen? Jo, det får en lång rad negativa ekonomiska konsekvenser, inte minst konsekvenser för sysselsättningen. Jag tycker att vi kan lita på medborgarna. Vi genomförde en folkomröstning för 16 år sedan. Låt elkonsumenterna nu rösta om kärnkraften varje gång de betalar sin elräkning. Det kommer mycket snart att bli möjligt att byta elleverantör utan större kostnader och besvär. Då tycker jag att vi kan lita på att våra medborgare och väljare själva kan göra en bedömning. Vi har lärt oss en hel del under de 16 år som har gått sedan folkomröstningen. Dessutom tror jag faktiskt att svenska folket har lärt sig en del. Det har hänt rätt mycket på energiområdet under de 16 åren, vilket jag tog upp i mitt anförande. Det är väl ingen tvekan om att Anders Sundström med sin bakgrund som kommunalråd i en basindustrikommun mycket väl känner till vad som har hänt under de 16 åren. Jag tror att det finns en mycket stor förståelse bland väljarna för att en 16 år gammal folkomröstning inte till varje kommatecken och punkt behöver följas i dag.
Fru talman! Ja, det har hänt mycket under de 16 åren. Men det som har hänt, Torsten Gavelin, är ju inte att det har blivit svårare att avveckla kärnkraften i dag än när svenska folket röstade i enlighet med den valsedel som Torsten Gavelin och jag ville att de skulle rösta. När nu dessa 16 år har gått har vi faktiskt tagit fram rätt många ganska goda alternativ till kärnkraften. Det innebär att man knappast med trovärdighet kan säga till medborgarna att det som vi sade var möjligt för 16 år sedan är mycket svårare i dag, för det är ju inte sant. Jag har litet svårt att se hur Torsten Gavelin så lätt kan komma förbi den demokratiska aspekten. Ni frågar om det som beslutades för 16 år sedan var klokt. Torsten Gavelin berättade sedan om Birgit Friggebos inlägg på partistyrelsemötet. En demokrati är ju så utformad att det som det svenska folket har sagt i en folkomröstning inte går att ändra på utan vidare. Jag tycker faktiskt att det som det svenska folket sade var klokt. Jag anser inte att jag har mandat att inta någon annan ståndpunkt än den som folkomröstningsresultatet ledde till. Just på den här punkten är det rätt konstigt - jag vill då vända mig till någon som företrädde valsedeln för linje 3 - att det är de som företrädde valsedeln för linje 3 som nu skall försvara att vi genomför det som stod på valsedeln för linje 2. De som förlorade är beredda att ställa upp på folkomröstningsresultatet. Torsten Gavelin, som vann, vill dock inte längre stå för det. Är det inte ganska orimligt?
Fru talman! Näringsministerns anförande innehöll särskilt i den första delen många kloka synpunkter om energipolitikens betydelse för jobben, för regional balans, för basindustrins framtid. Jag gladde mig också över den tydliga ambitionen att leva upp till folkomröstningens krav på att efter kärnkraften föra in förnybar elproduktion i det svenska elsystemet, dvs. att undvika en återgång till användning av fossila bränslen. Men slutsatsen av alla dessa kloka ståndpunkter var inte fullt lika självklara. Näringsministern försökte måla upp en bild av hur bekymrade industrialister sitter i våra basindustrier och drar sig för att investera i nytt smältverk eller i ny pappersmaskin, därför att man så orolig för att bli beroende av kärnkraften och för att den plötsligt skall stängas av. Anders Sundström vet ju att detta inte är en korrekt bild av verkligheten. Han träffar tillräckligt många företrädare för LO-folket och för industrin för att veta att så inte är fallet. Industrins och investerarnas oro är liksom deras anställdas oro i dag förknippad med de faror som ligger i att det politiska systemet går in och fattar årtalsbestämda stängningsbeslut. Detta fanns det ingen täckning för i folkomröstningen och på valsedlarna för linje 1 och linje 2. Det är nämligen inte så, som näringsministern sade, att det på valsedlarna för linje 1 och för linje 2 stod att man skulle inleda avvecklingen när det fanns alternativ. Näringsministern läste själv upp formuleringen, nämligen att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Sysselsättning och välfärd underlättar vi inte bäst genom att ägna oss åt kapitalförstöring.
Fru talman! Jag skall berätta för Mikael Odenberg att ett av mina första politiska uppdrag var att ta ställning till en reningsanläggning på dåvarande talet. Curt Nicolin var då en stor man som vi unga kommunalpolitiker hade stor respekt för. Han kom till kommunen och sade att om ni kräver en sådan här installation - den kostade då 1,5 miljoner kronor - så lägger vi ned plastfabriken. Men vi gjorde det ändå, kanske på grund av ungdomlig dumdristighet. ASEA investerade och den fabriken var en av de fabriker som överlevde när infrastrukturen ställdes om i byggandet av elektrisk kraftproduktion. Det var första gången som jag stod inför den situationen, inte sista. Jag har mött den situationen många, många gånger när jag har förhandlat om miljökrav med basindustrins företrädare, som alltid har varit väldigt kortsiktiga när de har fört debatten med samhället. Men efteråt har man prisat beslutet. Det som är vår uppgift, Mikael Odenberg, är att fatta dessa långsiktiga strategiska infrastrukturbesluten - jag tror att det var Dan Ericsson eller Lennart Beijer som använde ordet infrastruktur, som det handlar om i det här fallet. Jag är övertygad om att man inom svensk industri kommer att vara glad om beroendet av kärnkraften minskar, speciellt om det får ske i en takt som inte leder till kraftiga prishöjningar. Den takt som Mikael Odenberg förespråkar kan faktiskt få mycket dramatiska konsekvenser.
Fru talman! Sanningen är ju att man på många industriorter i Sverige i dag står inför avvägningen om man skall göra investeringarna i Sverige eller på andra håll. Om vi skall få dessa investeringar att hamna i Sverige, måste vi ge långsiktiga, klara och tydliga spelregler. Det gör man inte om man frångår folkomröstningens uppfattning att det var säkerhet och ekonomi som skulle vara avgörande för kärnkraftens utfasning och i stället börjar fatta politiska beslut om hur elproduktionssystemet skall förnyas. Då skapar man osäkerhet. Varje investerare måste då utgå från att det är politiska beslut som kommer att ligga bakom ersättningen av reaktorerna 2-12. Vi får en lång period av osäkerhet, och det riskerar att slå hårt mot investeringar, företagande och sysselsättning i vårt land. Den avvecklingssignal som näringsministern vill sända genom att förtidsavveckla en första reaktor, kan få mycket omfattande konsekvenser för investerarnas tilltro både inom och utom landet när det gäller vilka industriella spelregler som egentligen skall gälla långsiktigt i Sverige. Det är bakgrunden till att jag varnar för att man nu gör ett avsteg från det som faktiskt ligger i förlängningen av folkomröstningsutslaget 1980, nämligen att vi drar nyttan av de investeringar vi har gjort i kärnkraften och överlåter till denna bransch att själv förnya sin produktionsapparat - precis som vi gör med alla andra branscher. Härvidlag finns det ingen skillnad. Det är inte riktigt korrekt att på en avreglerad elmarknad tala om detta som infrastrukturfråga vilken som helst. Jag frågar mig: Inom vilken annan bransch anser näringsministern att vi måste gå in med politiska beslut för att få till stånd en utveckling av produktionsapparaten?
Fru talman! När det gäller den sista frågan är jag och Mikael Odenberg överens. Det är faktiskt politiska beslut som avvecklar kärnkraften. Har aldrig Mikael Odenberg tänkt den tanken? Det är faktiskt ett politiskt beslut att avveckla kärnkraften. Det finns ett regelverk riggat för detta, som säger när den slutgiltigt skall vara avvecklad. Det tycker Mikael Odenberg är bra. Nu vill vi andra komplettera det med ett regelverk så att det också sker i planerad takt. Mikael Odenberg accepterar i varje fall att vi nu har ett politiskt beslut som avvecklar kärnkraften. Det är inte marknaden som gör det, utan det är faktiskt politiken efter beslut av svenska folket. Den andra fråga som Mikael Odenberg tar upp är att en planerad avveckling - han kallar det för politisk avveckling, men en politisk avveckling innebär både hans och mitt förslag - är mycket skadligare än en oplanerad. Jag förstår inte det. Det borde vara precis tvärtom. Det tredje som Mikael Odenberg tar upp, och som han också använt mot andra riksdagsledamöter, är att detta är en kapitalförstöring och att det är fel. Gäller det på hela miljöområdet Mikael Odenberg? Nästan alla investeringar sker som ett resultat av miljökrav - inte för att anläggningarna är avskrivna eller inte går att bruka, utan för att vi faktiskt ställer högre krav. Så är det också när det gäller infrastrukturen. Det är inte så att man bygger en ny väg för att den andra inte längre finns eller för att den är uppnött. Man gör det för att man bestämmer sig för att höja standarden. Mikael Odenbergs tre argument är alltså för det första att det här skulle vara ett politiskt beslut. Det är Mikael Odenbergs också. För det andra skulle en oplanerad avveckling vara bättre än en planerad. Det är oerhört svårt att förklara. För det tredje skulle det vara fel att via miljölagstiftning driva på och ställa om system, också energisystem, innan de är avskrivna och obrukbara. Men det rör sig om en princip som Mikael Odenberg har tillämpat i miljölagstiftning på alla andra områden och i alla andra branscher. Varför vill han inte tillämpa den här?
Fru talman! Det är mycket glädjande att höra näringsministern tala om att vi nu de facto befinner oss vid den tidpunkt där vi kan börja omställningen av energisystemet helt enkelt för att alternativen finns. Det har hänt väldigt mycket på det här området under bara ett fåtal år. Den ena kommunen efter den andra håller på och bygger kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk, och man tänker sig att bli helt självförsörjande - inte minst genom att använda biobränslen, köksavfall, slaktavfall och allt det nu är man använder. Redan har alla dessa alternativ skapat en mängd sysselsättning. Det känns därför också bra att höra näringsministern tala om den positiva potential som finns i alternativen just när det gäller att kunna skapa sysselsättning framöver. Jag tror dessutom att det är en mycket stor sysselsättningspotential som finns i utbyggnaden av de alternativa energikällorna. Jag skulle bara vilja höra litet grand med näringsministern om han har funderat omkring vad som måste komma i vårens energiproposition i fråga om ytterligare satsningar på de alternativa energikällorna. Jag tycker att det var väldigt synd när vi varken i vårbudgeten eller nu i höst kunde få in ytterligare pengar till stöd för t.ex. vindkraft, solenergi osv. Nu blir det ju ett uppehåll. Den allra viktigaste förutsättningen för att få ännu mer fart på det här, är att det kommer ett beslut om att en reaktor ställs av. Jag föreställer mig dock att det behövs mer. Jag undrar hur näringsministern har funderat omkring detta, alltså om att få fart på effektiviseringarna och om ytterligare alternativ.
Fru talman! Jag har svårt att argumentera mot Kerstin Warnerbring. Jag vill understryka det Kerstin Warnerbring säger om att det är viktigt att det kommer ett beslut om att en reaktor stängs av. Jag tror att det är viktigt. Jag tror också att det är väldigt viktigt att detta kopplas till ett tillförsel och hushållningsprogram. Om detta tillförsel och hushållningsprogram, och om hur beslutet om avstängning skall utformas, för vi nu samtal med Kerstin Warnerbrings parti, med Kristdemokraterna och med Vänsterpartiet. Förhoppningsvis kan det också bli något ytterligare parti som kan vara med och komma överens om en uppgörelse för att påbörja detta. Det hoppas jag väldigt mycket på. Jag vill däremot inte nu gå in och säga hur det här skall se ut. Jag anser att det är ett gemensamt ansvar för de partier som förhandlar att tillsammans redovisa både hur tillförseln och hushållningen skall gå till och hur den skall kopplas till en avstängning. Det jag kanske ändå vill skicka med, är följande: Vi har många gånger varit på väg att påbörja omställningen, men inte klarat av det. Jag tror inte att konsten är att komma i gång. Jag tror att konsten är att komma i gång på ett sådant sätt att man också kan fortsätta. Kommer man inte i gång på ett sådant sätt att man får t.ex. besvärliga priseffekter, dvs. att man inte klarar tillförsel och hushållning, då tror jag också att det blir väldigt svårt att fortsätta. Det tycker jag också är en insikt som finns i den förhandlingsgrupp som nu sitter.

Fru talman! Ett nytt begrepp myntades i veckan; "Fisigt sade Astrid Lindgren är hon inte fick hönsen fria". Hon hade fått en gåva, och den förvekligades inte. Vi har också fått en gåva. Vi har fått ett löfte i regeringsförklaringen och av s-kongressen om att avstänga en reaktor under mandatperioden och fortsätta i jämn takt. Det känns faktiskt fisigt att bli utesluten. Jag och Miljöpartiet har gått in i det här arbetet seriöst för att lösa frågan om kärnkraftsavvecklingen. Som Anders Sundström tidigare sade, står ju vi och för linje 2:s politik. Det hade varit bättre om man fört linje 3:s politik. Då hade det inte funnits några reaktorer. Det hade varit ännu bättre. Det märkliga är ju att det ligger en miljard kronor kvar i det här omställningsprogrammet som låg på 3,8 miljarder kronor. Jag har näringsutskottets rapport här. Det finns alltså pengar kvar. Det har liksom inte rört på sig i den takt som man hade önskat. Jag är helt inne på samma linje som Kerstin Warnerbring, och jag vill också att vi skall fortsätta direkt med vindkraftssatsningarna så att det inte blir något glapp. Jag tog upp det här med kabeln bara för att visa att det verkar som att man vill satsa mer på att sälja kärnkraft. Det var väldigt mystiskt runt det här. Man har inte tagit upp luftledningarna på 400 kilovolt och det faktum att det är riksintressen som störs. Man har inte velat pröva. Man har kringgått ärendet. Det har, som jag sade förut, verkligen inte varit transparent. Så jag undrar: Menar Anders Sundström och regeringen allvar med kärnkraftsavvecklingen?

Herr talman! Eva Goës tar upp några saker. Först gäller det frågan om varför vi inte bedömer det vara möjligt att träffa en överenskommelse med Miljöpartiet. Ja, vi har gått igenom era ståndpunkter i riksdagen. Dan Ericsson beskrev en viktig ståndpunkt, och för mig är det helt obegripligt hur man över huvud taget kan hamna i den positionen att man tror att det går att på tre år stänga av reaktorerna. Vidare gäller det den bild som Miljöpartiets ledande språkrör förmedlar till och via medierna. Man säger att man deltar i samtalen för att bevaka att något annat parti inte gör eftergifter mot regeringen. Jag menar att de som skall sitta med under de här samtalen måste ha i uppgift att faktiskt försöka komma överens. Det får inte vara en form av pokerspel som vi håller på med. Det här är för allvarligt för det. Det gäller också uttalanden av arten: Vi skall sitta med och bevaka, men inte träffa överenskommelser. Än en gång säger jag att jag tycker att det här är alldeles för allvarligt för det. Min bedömning är att i varje fall Socialdemokraterna och Miljöpartiet ligger väldigt långt från varandra. Jag har sagt att vi är som eld och vatten. Så till Eva Goës fråga: Ja, vi kommer att påbörja omställningen. Jag är helt övertygad om att det t.o.m. går att få en bred majoritet i riksdagen att gå med på att nu fatta beslut om en första stängning. Men detta går att åstadkomma bara under förutsättning att denna stängning görs på ett sådant sätt att vi tryggar välfärd och sysselsättning - jobben.
Herr talman! Det är just det som vi i Miljöpartiet också hävdar. Den 12 juli stod jag här och talade varmt om Olof Eriksson. Han ingår nu, mig veterligt, i statsrådsberedningen. Jag talade om hans satsning på gröna jobb. Jag tycker att han är en suverän kraft. Jag har själv tagit med honom i en rapport som handlar om gröna jobb. Nu är han anställd. Visst är vi seriösa när det gäller välfärd och jobb! Vi har ju påvisat att om kärnkraften stängs av ger det ett sådant utrymme. I Kanada har man räknat ut att om kärnkraften stängs av och det satsas på sol, vind och andra alternativ, ger det mångdubbelt fler arbetstillfällen - för att inte tala om energieffektiviteten. Det gäller ju att kunna sälja energitjänster. Det ger mångfalt mera än om man t.ex. skulle satsa på en ny kärnkraftsanläggning. Jag har hört att Anders Sundström sagt att Centern talar mer om sysselsättning och välfärd och spelar i en annan division. Om så är fallet tycker jag att det är att undervärdera de kontakter som varit mellan de olika partierna. Lennart Daléus och jag har jobbat seriöst ihop. Jag tror att Kvinnoförbundet, Broderskaparna och SSU är ganska förtvivlade. Det har inte varit fråga om att mygla utan om att jobba ihop sig för en vettig satsning. Det har ju gått 16 år nu sedan folkomröstningen, så det kan inte vara en nyhet att kärnkraften skall stängas av. Alla måste väl veta att en avveckling borde ha påbörjats efter 16 år. Tidigare talade man om två reaktorer och om att det var oåterkalleligt att de skulle avvecklas. Ingenting hände. Nu gick jag in i det här arbetet för att det verkligen skulle hända något. Jag gjorde det alltså inte för att förstöra något.

Herr talman! Jag pratar ogärna om personen Eva Goës. I stället pratar jag om Miljöpartiet och Miljöpartiets politik. Det gäller då den politik som kommer till uttryck inte bara via Eva Goës utan också via många andra i Miljöpartiet. Min ståndpunkt är att det inte alls är möjligt att avveckla i den takt som Eva Goës nu beskriver. Jag anser att det, om vi gjorde det i den takten, skulle leda till en katastrof. Jag argumenterar så hårt mot Moderaterna just därför att jag tror att en så snabb avveckling - oavsett om den sker nu eller på 10, 15 eller 20 år - skulle bli mycket allvarlig. I den meningen är det litet paradoxalt att ni egentligen har samma ståndpunkt. Ni befinner er bara på litet olika tidpunkter på tidsaxeln, men resultatet blir detsamma. I den meningen har Dan Ericsson faktiskt rätt.

Fru talman! Den 22 november fastställde riksdagens majoritet de ekonomiska ramarna för 1997. Därigenom faller för tillfället den aktivare hälso och sjukvårdspolitik vi förordat i t.ex. motionerna So207, So211, So236, So401 och So6. Man föreslår samma politik som hittills - inget nytänkande, trots att vården skriker efter ett nytt förhållningssätt. Vi har därför inte deltagit i utskottets beslut. Fru talman! Problemen inom sjukvården är på allas läppar. Vårdköerna växer, personal bränns ut, klinikchefer slutar. Varför? Saknas resurser? 300 %. Enligt ESO-studien ökade sjukvårdens resurser mellan 1960 och 1992 med 235 % reellt, medan befolkningen ökade med 14 %. I dag publicerade uppgifter visar att resurserna inte heller under 90-talet har minskat utan varit i linje med befolkningsförändringarna. Även om vården ändrats borde rimligen resurser finnas. Vi måste då fråga oss: Förmår inte landstingssystemet utnyttja och samordna de resurser som finns? Förmår det inte stimulera personalen? Det enda som har vuxit under 90-talet är faktiskt kostnaderna för administrationen. Undersökningar visar att kostnader för behandling av samma sjukdom kan skilja 30-40 % mellan kliniker utan säker kvalitetsskillnad. Bara här finns en kostnadssänkningspotential om 15 miljarder om året. Många andra exempel finns på att vårdens resurser inte nyttjas effektivt i detta politikerstyrda system utan konkurrens och prestationsstimulans. Fru talman! Människor känner berättigad oro för att resurserna inte skall räcka för vård också åt dem. Var finns tryggheten? Vilka alternativ har man när man ställs att vänta i kön? Nästan inga! I utskottets majoritetstext sägs det: "Hälso och sjukvården är av grundläggande betydelse för välfärden och människors trygghet." Det är så sant, men nu bryter ju det politiskt styrda systemet ned hälso och sjukvården, och Socialdemokraterna tycks vara oförmögna att tänka nytt. I utskottstexten sägs också: "En viktig förutsättning för att uppnå detta mål är, som också framhålls av regeringen, fortsatt gemensam finansiering av vården genom i första hand skatter." Inget nytänkande här inte! Det gamla systemet, som inte fungerar bra, skall till varje pris bibehållas. Det enda nya är storlandsting och regionparlament. Har det aldrig fallit majoriteten in att problemen kanske hänger samman just med landstingsmonopol, stordrift och skattefinansiering? Kanske kan ett sådant system inte frigöra resurser som finns i vården, kanske kan det inte samordna samhällets totala vårdresurser? Av riksdagens protokoll från den 21 november detta år framgår att bara Moderaterna vill se bortom den av landstingen producerade och skattefinansierade vården, trots att den misslyckas med sin uppgift att ge människor den sjukvård de behöver när de behöver den. Som ett mantra upprepar alla andra partier att rätt till sjukvård efter behov uppnås bäst om sjukvården är solidariskt skattefinansierad och att den skall vara offentligt producerad för att människor skall känna trygghet. Fru talman! Det finns inget som säger att en solidariskt finansierad sjukvård måste vara skattefinansierad och producerad på traditionellt sätt. Hela utvecklingen talar ju emot att offentlig vård ger önskad trygghet. De flesta borde då dra den slutsatsen att dagens monopolsystem, med landstingen som såväl producenter som finansiärer, inte förmår utnyttja resurserna, inte förmår samordna, inte förmår ge personalen rimliga arbetsförhållanden och inte förmår ge patienten ett rimligt inflytande över sin egen vård. Ständiga förändringar, besparingar utan professionens medverkan, leder till att personalen slits ut utan att få prestera det den kan, nämligen sjukvård. Finansieringen förslår då inte. Det leder till förändringströtthet. Vården är, med ett modeord, inte stabilt finansierad. Även HSU kommer fram till att ett långsiktigt stabilt finansieringssätt måste säkerställas. Den svenska sjukvården befinner sig i kris, inte på grund av bristande kunskaper eller omotiverad personal utan på grund av det sätt sjukvården byggts upp och administreras. Vi borde fråga oss: Vad har vi gjort och vad gör vi för fel? Fru talman! Kraven på resurser framgent är mycket stora. Samhällsekonomin borde därför framtvinga genomgripande förändringar av sjukvården för att ta fram de resurser som i dag ligger dåligt utnyttjade. Sådana förändringar är inte möjliga inom landstingsmonopolets ram. Erfarenheten visar att inom den kommer lösningarna på problemen att bli skenlösningar: Höj skatten, höj statsbidragen, öka politikerinflytandet och ransonera och begränsa tillgången på vård. Landstingsförbundets nye ordförande Lars Isaksson gjorde nyligen detta helt klart. Han sade vid förbundets extrakongress enligt Landstingsvärlden: "Regeringen bör ta slutsatserna i HSU 2000 på allvar och ge landstingen en permanent budgetförstärkning genom uppräkning av de generella statsbidragen". Något sådant förslag har inte HSU lagt. Effekterna av sådana lösningar visar historien, det visar vårdköerna, det visar de desperata neddragningarna. Det visar personalens ställning, som närmast kan liknas vid en modernare och mjukare variant av livegenskap. För att öka produktiviteten i vården krävs en positiv miljö. Personal kan inte betalas allt sämre. En företagskultur där en landstingsanställd ingenting har att hoppas på och ingenting har att sträva efter ger ingen god vård i framtiden. Varför envisas med att hälla nytt bränsle och nytt smörjmedel i en gammal rostig maskin? Vi vet ju att varje gång hostar den till litet och går ett par varv, sedan är det dags för ny påfyllning med ännu mer olja, och så haltar den runt ett varv till. Fru talman! Man säger att folk är villiga att betala mer skatt för vård. Ja visst, men när folk förstår att deras pengar inte används effektivt, ja ofta inte ens till vård, finns då den viljan kvar? När Landstingsförbundets nye ordförande dels säger att vi tvingas skära ned antalet läkare och sjuksköterskor och minska behandlingskapaciteten, dels talar varmt för att landstingen skall satsa mer i regional näringspolitik, trafikpolitik m.m., då finns det skäl att fråga sig hur länge folk kommer att vilja betala skatt till en sjukvård som inte ger den vård som behövs och efterfrågas. Hur kan landstingsansvariga hota med sämre vård och samtidigt tala för nya satsningar på andra områden? Nya skattepengar hjälper inte - de försenar de nödvändiga grundläggande förändringarna. Det är möjligt att vården i framtiden kommer att behöva pengar, nya pengar, men då skall de gå till ett väl fungerande maskineri, inte ett utslitet. Fru talman! Vilka är då de huvudsakliga bristerna i dagens system? Landstingssystemet karakteriseras av oklara spelregler utan mångfald och därmed utan valfrihet, en politisk detaljstyrning som skapar otrygghet och ineffektivitet, svaga patienter och en monopolställning som omöjliggör konkurrens men ger en myndighetsprägel åt vården. Besparingar sker på patienter och på personal. I stället för belöning för gott arbete tvingas nya besparingar fram som naturligtvis upplevs som bestraffningar. Den livsviktiga specialistutbildningen vansköts av landstingen. För kortsiktiga besparingars skull äventyras kvaliteten i den framtida vården. Det finns inga incitament för landstingen att planera sin verksamhet så att inte onödiga kostnader för t.ex. sjukpenningen drabbar socialförsäkringen. Tvärtom: En minskad verksamhet som självklart ökar belastningen på sjukskrivning och förtidspensionssystem anses vara en besparing. Inom nuvarande monopolsystem kan inte sjukvårdens kris hanteras. Vi måste byta system. Fru talman! Vi behöver nu en principiell diskussion om vad vi vill med sjukvården och om hur en långsiktigt uthållig finansiering skapas, en finansiering där de goda incitamenten som stimulerar till optimalt resursutnyttjande är inbyggda i systemet tillsammans med en effektiv kostnadskontroll. En försäkringslösning ligger då nära till hands, och Moderata samlingspartiet har länge talat för en allmän obligatorisk försäkring. En försäkringslösning har flera fördelar. För det första omfattar den alla medborgare, och för det andra erbjuder den ett konkret och verkningsfullt sätt att se till att alla verkligen får den sjukvård de har rätt till och att de får den i rätt tid. Alla får vård oavsett ekonomisk styrka. I en försäkringsmodell följer pengarna patienten. Hans rättigheter stärks automatiskt. Fru talman! Vi har i vår motion So207 redogjort för hur en sådan allmän försäkring konkret skulle kunna utformas. Vi föreslår ett mer samlat grepp om de resurser som har med medborgarnas hälsa att göra. Riksdagen fastställer i demokratisk ordning en försäkringsavgift, omfattningen av försäkringen och ett minimiinnehåll för vilka behandlingar försäkringen omfattar liksom en minimitaxa för vårdgivare. Etableringsfrihet råder. Alla betalar solidariskt en försäkringsavgift som varierar efter inkomst. Försäkringskassan, eller på sikt några stycken kassor i konkurrens, sköter administrationen. Eftersom den del av landstingsskatten som går till sjukvård försvinner och ersätts av en försäkringsavgift försvinner landstingens ansvar för sjukvården. Fru talman! Samordningen av merparten av vårdens resurser, som ersättning till huvudman, läkemedelsersättning, förtidspensionssystem, landstingsskatt och delar av sjukpenningförsäkringen i ett system i konkurrens, ger incitament till obrutna vårdkedjor och färre förtidspensioner. Det blir klara, enkla regler utan politisk detaljstyrning, och makten flyttas från politikerna till patienten. I förslaget betonas kostnadskontrollen. Genom detta system kommer konkurrens att möjliggöras och valfriheten för patienter och personal att öka, och samtidigt optimeras resursutnyttjandet. Fru talman! Det tar med nödvändighet tid att genomföra stora förändringar i vården. Det är inte längre försvarbart att vänta med en genomgripande systemförändring. Landstingen som finansiärer av vården har överlevt sig själva. Ju snabbare de avvecklas, desto bättre för vården och desto bättre för de sjuka.

Fru talman! Centerpartiet anser att vård och omsorg skall ha högsta prioritet. Alla människor måste garanteras tillgänglighet till vård och omsorg av god kvalitet och på lika villkor - oavsett ålder, bostadsort och betalningsförmåga. Därför skall vården också vara solidariskt skattefinansierad. Centerpartiet står bakom beslutet om den ekonomiska ramen för utgiftsområde 9 som rör hälsovård, sjukvård och social omsorg och som omfattar 23,7 miljarder kronor. Det är en liten del av den totala kostnaden eftersom det mesta ligger på landstingen, drygt 96 miljarder, och på kommunerna för äldre och handikappomsorgen, ca 53 miljarder. Vården och omsorgen har varit och kommer att vara föremål för betydande förändringar. Medborgarnas berättigade krav på tillgänglighet och kvalitet, effektiviseringar till följd av försämrade ekonomiska villkor och samhällsförändringarna i sig ställer stora krav på det pågående förnyelsearbetet. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot de förändringar som äger rum när det gäller de äldres, de funktionshindrades och de psykiskt sjukas medicinska och sociala situation. Sedan 1991 har antalet landstingsanställda minskat med 75 000 personer, framför allt omvårdnadspersonal. HSU 2000 finner att det kommer att uppstå ett gap mellan behov och resurser inom sjukvården som omkring sekelskiftet uppgår till ca 7 miljarder kronor. I dag är också människors, särskilt äldres, oro mycket stor för om vi verkligen skall kunna garanteras en god sjukvård i framtiden. Från olika håll ställs nu krav på mer resurser till sjukvården. Värnskatten skall enligt riksdagsbeslut försvinna 1998, men krav har ställts på att den skall behållas och att den skall döpas om till vårdskatt. Detta krav har inte Centerpartiets stöd. Vårdens finansiering är ett större och mer omfattande problem som inte kan lösas på det sättet. Vi avvisar också moderaternas förslag att vården skall finansieras genom försäkringar. Försäkringslösningar är utmärkta för att ge människor försörjningsoch inkomsttrygghet. Vård däremot skall tillhandahållas utifrån den enskildes behov och inte utifrån vilken inkomst man har. Hälso och sjukvård tillhör de kärnverksamheter som enligt vår uppfattning skall vara solidariskt skattefinansierade. Vi tror inte att besparingar går att åstadkomma genom att man minskar antalet omvårdnadspersonal ytterligare utan att kvaliteten på vården blir lidande. Däremot är vi övertygade om att det finns effektiviseringsmöjligheter inom organisation och administration som kan leda till väsentligt lägre kostnader. Det förebyggande hälsoarbetet har naturligtvis stor betydelse, först och främst för människors livskvalitet, men även för att på sikt minska de direkta sjukvårdskostnaderna. Men det är fel att avgränsa folkhälsofrågorna till enbart ett område för hälso och sjukvården. Inom i stort sett alla samhällsområden fattas beslut som har konsekvenser på hälsan. Folkhälsoaspekterna måste därför vara viktiga delar även inom utbildning, socialtjänst, arbetsmarknad, miljöarbete, samhällsplanering osv. Vi anser också att vi bör försöka finna kompletterande finansieringsformer för att finansiera delar av sjukvården och för att minska vissa riskbeteenden. Det bör vara möjligt att införa "ohälsoavgifter" på vissa produkter som är direkt skadliga för hälsan. Det finns t.ex. klara samband mellan tobaksrökning och lungcancer och mellan alkoholkonsumtion och leverskador. Genom ohälsoavgifter tillförs vården resurser samtidigt som konsumtionen av skadliga produkter, och därmed också sjukvårdskostnaderna, minskar. Även trafikskadeförsäkringen kan utgöra ett finansieringsalternativ för de kostnader som uppstår inom sjukvården på grund av trafikskador. En omfattande diskussion måste också komma till stånd för att ta ställning till samhällets övriga prioriteringar i förhållande till vårdens kommande behov. Den enskilde måste kunna vara trygg i förvissningen om att i utsatta situationer vid sjukdom, skada och ålderdom få den vård, den omsorg, det bemötande och den respekt som kännetecknar ett välfärdssamhälle. Närhet till vården är också en trygghetsfaktor, liksom att få en vägledare som följer med genom hela vårdkedjan. Centerpartiet vill skapa större trygghet i vården genom att stärka den näraliggande vården. Närvården skall ha ansvaret för patienten oavsett vårdnivå. Det skall vara närvårdens ansvar att vara vägledare genom vårdkedjan och att säkerställa att patienten får behandling och rehabilitering på rätt nivå och på bästa sätt utifrån hans eller hennes behov. Närvården måste bli en respekterad nivå, inte bara en remissinstans till sjukhusens specialistmottagningar. I dag upplever många människor att de blir slussade mellan olika vårdgivare utan att någon tar helhetsansvaret. I närvården skall patienten ses utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär också att den förebyggande hälsovården skall ges högre prioritet. Ökad samverkan mellan olika vårdgivare och samhällssektorer är nödvändig. Närvården skall ha ett uttalat ansvar för samverkan mellan sjukhus, hemsjukvård och socialtjänst. Samarbete med försäkringskassa och arbetsförmedling måste också utvecklas. Den nya teknik som utvecklats i telemedicinen kommer att ge nya möjligheter att decentralisera den specialiserade vården och utveckla kompetensen i närvården. Närvården kan enligt vår uppfattning organiseras på olika sätt. Vårdcentralerna kan vara en organisationsmodell. Men även andra driftsformer kan förekomma med olika utövare i offentlig, kooperativ och privat regi genom att utövarna eller ägarna tecknar kontrakt med huvudmannen. En av de viktigaste förutsättningarna, fru talman, för att bevara välfärdssamhället och därmed också en god sjukvård, är en god ekonomi. Det är därför Centerpartiet har tagit ett så stort ansvar när det gäller saneringen av landets finanser. En annan förutsättning är att vi lyckas med den svåra uppgiften att sätta människor i arbete. Arbetslöshet är förödande inte bara ekonomiskt utan också psykiskt och fysiskt för den arbetslöse, för omgivningen och i förlängningen för hela välfärdssamhället. Detta ger också tydliga utslag inom sjukvården, framför allt inom barn och ungdomspsykiatrin. Det är en av våra viktigaste uppgifter som politiker att se till att skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmarknad för att bana väg för arbete, en bättre folkhälsa och en högre livskvalitet.

Fru talman! Det skulle vara roligt om Kerstin Warnerbring ville förklara sig litet närmare. Hon säger att hon avvisar den moderata försäkringslösningen då den inte ger vård till alla utan ger vård efter inkomst. Med förlov sagt, fru talman, är det rent dravel. Jag har precis stått och förklarat att vi föreslår en obligatorisk, solidariskt finansierad försäkringslösning där avgift tas ut beroende på inkomst. Tjänar man mer betalar man större avgift, tjänar man inget har man ändå sjukvården. Ingen nekas, alla har rätt att välja och alla har etableringsrätt som är behöriga att etablera sig. Jag kan inte förstå hur Kerstin Warnerbring kan få detta till ojämlik sjukvård.
Fru talman! Om försäkringslösningen skall fungera på det sätt som Leif Carlson nu senast sade, förstår jag icke vad det blir för skillnad mellan att ha en skattefinansierad sjukvård och att ha den försäkringslösning han talar om. Enligt den skall ju också alla få sin sjukvård på samma villkor. Men i sitt anförande sade Leif Carlson att det skall finnas en lista på vilken typ av sjukvård som skall ingå i detta. Det kommer ju att innebära att vissa typer av sjukvård inte finns med i försäkringslösningarna. Då kommer vissa människor att stå utanför just den sortens sjukvård. Det kan inte vi tolerera. Alla människor måste ha samma tillgång till samma sjukvård närhelst de behöver den oavsett var de bor, hur gamla de är och vilken inkomst de har.
Fru talman! Kerstin Warnerbring har tydligen inte riktigt förstått att vi inte har öronmärkta pengar i ett skattesystem. Det har vi däremot i en försäkringslösning. Har vi en avgift, så kan pengarna gå till sjukvården. Jag har just stått och talat om att det är litet magstarkt att Landstingsförbundet vill ha ut mer skattemedel till, säger man, sjukvård, och sedan används pengarna till regional näringspolitik eller annat. Skatter går inte att öronmärka. Folk vet inte om de får vård för vad de betalar. Med en försäkringsavgift vet de att pengarna går till vård. Sedan har nog inte Kerstin Warnerbring riktigt förstått det där med att vi bestämmer vad som skall ingå. Det gör vi faktiskt i dag också. Kerstin Warnerbring kan studera prioriteringsutredningen. I den sägs att man själv får betala för vissa saker, t.ex. kosmetisk kirurgi och andra saker som inte direkt har med sjukdom att göra. Det är precis det det gäller här; ingenting annat än det som faktiskt också i dag avvisas från det som skall betalas med de solidariskt finansierade medlen. Litet mer studier kanske skulle hjälpa upp det hela.
Fru talman! Jag tror att litet mer precision från Leif Carlsons och Moderaternas sida hade hjälpt upp det hela betydligt mer. När man talar om att de skall finnas en prioriteringslista för vad som skall ingå i försäkringslösningarna, finns det naturligtvis ingen som kan inbilla sig att det handlar om att utesluta kosmetiska operationer. Dessutom är de inte uteslutna överallt i dag heller. Försäkringslösningar använder man för att trygga inkomster och försörjning vid olika typer av handikapp och sjukdomar eller vid arbetslöshet. Men när det gäller sådant som alla måste ha tillgång till på samma villkor, så finns det bara ett sätt att klara problematiken, och det är via solidarisk skattefinansiering. Däremot måste vi hitta flera nya finansieringsmöjligheter när det gäller sjukvården, och dessa har jag redogjort för i mitt anförande.

Fru talman! Människors förutsättningar för att växa och använda de livschanser som står dem till buds avgörs i stor utsträckning av deras hälsa och ohälsa. Sjukdom eller handikapp som plötsligt drabbar eller sakta smyger sig på med åren utgör stora begränsningar av friheten och är en källa till lidande. Arbetet för att förebygga ohälsa, lindra och bota sjukdom, samt underlätta för handikapp är alltid en central liberal politisk uppgift för att främja människors välfärd och frihet. Alla människor har rätt till sjukvård efter behov. Detta uppnås bäst om sjukvården är solidariskt skattefinansierad. Avgifter skall förekomma, men det skall vara på en skälig nivå så att de inte utestänger grupper av människor från att söka vård på grund av otillräckliga resurser. Därför föreslog Folkpartiet bl.a. att högkostnadsskyddet inte skulle vara sammanlagt 2 200 kr utan sänkas till 2 000 kr. Med en solidariskt finansierad sjukvård uppnås bäst den liberala målsättningen att alla individer skall behandlas med samma hänsyn och respekt. Fru talman! I ett välfärdssamhälle måste vården få ta betydande resurser i anspråk. Att det finns en bra fungerande sjukvård är inte bara en nödvändighet för dem som är sjuka, utan det är också en viktig trygghetsfaktor för alla andra. Därför är det också viktigt att sjukvården får de resurser den behöver. Folkpartiet liberalerna prioriterar vården på flera sätt. Vår prioritering av en politik för fler jobb genom företagande har som grundläggande motivering att kampen mot arbetslösheten är nödvändig för att man skall klara välfärden. Vi säger nej till löften om stora, generella skattesänkningar, utan prioriterar bra vård. Vi föreslår att resurser överförs till vårdsektorn från försäkringskassorna. Vi förespråkar en politik som innebär ett effektivare offentligt resursutnyttjande. Den ojämförligt viktigaste metoden heter konkurrensutsättning. Ny forskning från Kommunalekonomiska institutet vid Stockholms universitet bekräftar på nytt att miljardbelopp finns att spara för kommuner och landsting genom att konsekvent främja konkurrens. Undersökningen, som beställts av den socialdemokratiska ledningen i Stockholm för att visa att det borgerliga konkurrensprogrammet varit verkningslöst, visade i själva verket att besparingen för stockholmarna uppgick till hundratals miljoner kronor. För hela den kommunala sektorn i Sverige motsvarar det åtskilliga miljarder kronor. Vi har också i flera år förespråkat en avveckling av kommunala bolag. I många fall subventioneras dessa bolag, trots att deras verksamheter ofta inte är sådana att de bör subventioneras. I dag subventionerar kommunerna misslyckade fastighetsaffärer, flygplatser och vanskötta företag i en rad olika branscher. En långtgående rensning i den kommunala bolagsdjungeln skulle kunna frigöra belopp som kunde tillföras det prioriterade området vård. Stora förändringar har skett inom vården, kostnaderna har minskat, produktiviteten har ökat, kvaliteten har delvis förbättrats och nya organisationsformer har växt fram. I ett övergripande samhällsekonomiskt perspektiv har dessa förändringar varit nödvändiga. Men det är ett faktum att stressen för personalen har ökat och att oron stiger för vad besparingarna innebär. Alltfler människor oroar sig för att inte få vård, och olika typer av försäkringar växer fram där människor, trots att de betalar skatt, känner sig tvungna att ha en extra försäkring för att vara säkra på att få vård när de behöver den. En utveckling med avtagande produktivitet sedan 1994 inger också osäkerhet om huruvida nedskärningarna av resurserna skall klaras med effektiviseringar eller om svaga grupper skall råka illa ut. Landstingens planer för att få ekonomin i balans är långtgående, och bl.a. HSU 2000 har i sitt delbetänkande varnat för att besparingstakten är för hög och att resurser måste tillföras vården för att vi skall kunna klara en god vård och uppfylla hälso och sjukvårdslagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultatet av sådana här beräkningar till mycket stor del avgörs av den allmänna ekonomiska utvecklingen. En dålig socialdemokratisk ekonomisk politik, som leder till lägre tillväxt och högre arbetslöshet, ger också mindre pengar till vården. Det är vår fasta övertygelse, att med en ekonomisk politik inriktad på jobb genom företagande blir situationen för vården betydligt ljusare, och sparkraven inom sjukvården skulle minska avsevärt. Fru talman! För några år sedan präglades sjukvården av långa köer. Äldre människor tvingades köa i många år för att få sin slitna höftled utbytt eller få en starroperation. Den s.k. vårdgarantin, som infördes på Folkpartiets initiativ 1992, innebar att de människor som köade, varav många var äldre, fick rätt till ett tiotal olika behandlingar eller operationer inom tre månader. Vårdgarantin har inneburit bättre livskvalitet för tusentals människor. Vi kan aldrig acceptera att dessa köer kommer åter. Efter idogt arbete från Folkpartiets sida och segt socialdemokratiskt motstånd kompletterades Dagmar 1991 med en särskild ersättning för rehabilitering, kallad för Dagmar 430. Av regeringen beställda utvärderingar har visat att dessa pengar har gjort nytta. Köerna minskade. Men nu hopar sig åter problemen. Köerna har börjat växa, med de mänskliga och ekonomiska förluster det innebär. Den politiska majoriteten i landstingen, med Socialdemokraterna i spetsen, ställer i dag sådana besparingskrav på vården att klinikerna inte längre klarar vårdgarantin. För oss är detta oacceptabelt. Därför har Folkpartiet i sin motion föreslagit att 620 miljoner kronor tillförs för att återupprätta vårdgarantin. Vi måste prioritera vården och se till att människor som behöver operation och behandling får det inom rimlig tid. Fru talman! Den husläkarlag som stiftades under de borgliga regeringsåren avskaffades av Socialdemokraterna. Det innebär att privata läkares rätt att verka på samma villkor som landstingens egna läkare inte längre har ett skydd i lagen. Än så länge har de flesta landsting behållit husläkarsystemet, eller bara gjort små förändringar, men i takt med att avtalen med de privata husläkarna omförhandlas har det visat sig att de socialdemokratiska majoriteterna på sina håll försämrar möjligheterna för de privata husläkarna att driva sin verksamhet. Vi anser att lagstiftningen skall garantera mångfald och valfrihet för patienterna. Vi vill att husläkarlagen återinförs. Vi vill fortsätta att utveckla husläkarsystemet och också fortsättningsvis uppmuntra det aktiva valet av husläkare. Fru talman! Att vara patient innebär att man som individ till viss del förlorat kontrollen över sin person. Som patient hamnar man i en beroendeställning till personalen i sjukvården. Vi vet att många patienter inte anser sig få önskad information om resultat efter medicinska undersökningar eller behandlingar. Många är också missnöjda över att inte få delta i diskussioner om vilka undersökningar eller vilka behandlingar de skall utsättas för. Enligt den statliga maktutredningen upplever människor att de har litet inflytande över sjukvården. Patientens ställning måste stärkas. Folkpartiet anser att nuvarande och nya regler bör sammanföras till en plats i lagstiftningen, antingen i en särskild lag om patientens ställning och inflytande eller som ett särskilt avsnitt i hälso och sjukvårdslagen. Om reglerna samlas på ett ställe ökar möjligheterna för allmänheten att ta del av dessa regler. Vi anser att den statliga utredningen HSU 2000, som har i uppdrag att lämna förslag, bör pröva att i lagstiftningen föra in de regler som vi föreslår. Som exempel på sådana regler vill jag nämna vårdgarantin, den tidigare husläkarlagens regler, rätt till smärtlindring och rätt till specialistvård i annat landsting om opartiskt organ så tillstyrker. Avslutningsvis, fru talman, anser Folkpartiet liberalerna att det är viktigt att människors trygghet stärks när det gäller deras rätt till god sjukvård på lika villkor. Vi har i våra förslag och motioner visat på vägar både för att garantera en finansiering och för att stärka patientens ställning i hälso och sjukvården. Våra yrkanden när det gäller de ekonomiska tillskotten till sjukvården har avstyrkts, liksom andra yrkanden. Vi kan därför inte i dag yrka bifall till våra förslag, men jag vill hänvisa till det särskilda yttrande som vi har lämnat till socialutskottets betänkande

Fru talman! När vi nu i dag skall diskutera hälsooch sjukvård vill jag ta min utgångspunkt i den aktuella debatten om läget för den svenska sjukvården. Vi har sett att läkare har slagit larm den senaste tiden. De har sagt upp sig som klinikchefer därför att de inte orkar längre. Vi har de senaste dagarna sett någonting som verkar vara en ny skandal rulla upp på sjukhemmet Serafen. Bland alla larmrapporter och tidningsrubriker om problem inom sjukvården presenterade HSU 2000 häromdagen en tung rapport, som ingen ansvarig beslutsfattare kan vifta bort. Budskapet är entydigt och bekräftar det som vi i Vänsterpartiet sagt de senaste åren: Nedskärningarna har gått för långt. Smärtgränsen är nådd. Brister kan inte längre döljas. Nu måste pengar tillföras till kommuner och landsting så att de kan klara sina uppgifter. Den svenska sjukvården måste nu få tid för andrum och konsolidering. För tydlighetens skull vill jag citera sista meningen i utredningens sammanfattande bedömning: "Det ankommer nu ytterst på regering och riksdag att besluta om hur resursbehoven skall tillgodoses så att de nationella målen i hälso och sjukvårdslagen och de nationella målen för äldreomsorgen kan uppnås." Uppdraget är glasklart. Inom den närmaste tiden, förslagsvis till vårpropositionen, bör regering och riksdag presentera ett förslag till hur landsting och kommuner skall tillföras en uthållig finansiering för att klara de kommande behoven inom sjukvården och omsorgerna. Alternativet är mänskligt lidande och kapitalförstörelse. Gapet mellan behov och resurser är uppskattat till ca 15 miljarder på årsbasis, ungefär lika fördelat på kommuner och landsting. På sikt kommer påfrestningarna att öka ytterligare på kommunerna. HSU valde medvetet att inte lägga fram något eget förslag till hur de utökade behoven skulle finansieras. Huvudsaken är att pengarna kommer fram. Från Vänsterpartiet delar vi i stort den inställningen. Det viktiga är nu att vi äntligen kan bryta nedskärningarna inom sjukvården, att vi kan ge vården och omsorgen den betydelse och uppskattning den förtjänar i den svenska ekonomin. Samtidigt är det naturligtvis inte helt oviktigt hur finansieringen kan ske. Debatten är nu i full gång, och det är naturligtvis bra, förutsatt vi kan komma fram till acceptabla beslut. Från Vänsterpartiet har vi lagt fram en del olika förslag på hur det skall gå till. Det viktigaste är att vi föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften med 3 %, vilket skulle tillföra ungefär 5 miljarder. Vi kan också tänka oss direkt riktade statsbidrag, som skulle ha den dubbla effekten att riksdag och regering skulle ta ett större direkt ansvar för sjukvården, vilket förutom att tillföra pengar skulle kunna innebära ett större engagemang från statsmakternas sida. Vi kunde t.ex. få bättre debatter här i riksdagen, kanske litet oftare också. Dessutom vill vi upphäva skattestoppet för landsting och kommuner. Enbart det faktum att, eller om vi bestämmer oss för att bryta den nedåtgående spiralen för den offentliga sektorn kommer att innebära att resurser frigörs och tillförs, i och med att många nya jobb skapas. Egentligen är det en nationell skandal att nedskärningarna inom svensk sjukvård har fått fortgå så länge, och fått ställa så mycket kompetent personal i meningslös arbetslöshet. Här får de förra borgerliga regeringspartierna ta på sig ett stort ansvar med sina besynnerliga köp och sälj-experiment, men det gäller även socialdemokratin, som satt EU-anpassningen före välfärden. Huvudmotivet för nedskärningarna var ju grundfalskt redan innan slakten satte i gång. I början av 90-talet sade man: "Vi måste frigöra arbetskraft från offentliga sektorn för att de skall kunna ställas till industrins förfogande." Detta var signalen som startade det hela och vars yttersta konsekvens har blivit en plågsam massarbetslöshet. Men detta är historia nu, och min förhoppning är att vi äntligen, efter flera års förlamning, åter skall kunna satsa på sjukvården och omsorgen om de äldre, att vi tvärs över partigränserna skall kunna enas om att ta fram de resurser som ger den svenska sjukvården en möjlighet att utveckla den kapacitet den är kapabel till. Ty sjukvården är ingen tärande bransch, som enbart är en belastning i ekonomin. Tvärtom kan den vara en dynamisk framtidsbransch med högt innehåll av kunskap och kompetens, som kan hjälpa människor att lindra smärta, kompensera funktionshinder, rehabilitera, ge omsorg och omtanke och t.o.m. i gynnsamma fall bota sjukdomar. Att den dessutom ger massor med meningsfulla arbetstillfällen, fördelade över hela landet, är naturligtvis inte heller någon nackdel. Jag är alltså försiktigt optimistisk till att den framlagda HSU-rapporten, vissa uttalanden från regeringshåll samt det kompakta folkliga stödet för sjukvården äntligen skall leda till att resurser nu tas fram för att täcka behov och brister. Att jag inte kan vara helt säker beror på att man blivit luttrad av alla självutnämnda experter som kommit med enkla lösningar på sjukvårdens problem i stället för att inse att det verkliga problemet är, och alltid har varit, pengar. Mer vård för pengarna, valfrihet och konkurrensutsättning, skrota landstingen, öka omvandlingstrycket, strukturrationalisera, målstyrning, beställar-utförarmodell, hälsoförsäkring för de äldre är bara några exempel på käcka trenduttryck som är alltför vanliga i sjukvårdsvärlden. Tyvärr tyckte jag att Leif Carlson också hemföll åt dessa enkla paroller. Jag undrar om Leif Carlson själv trodde på det han sade. Landstingen är i allmänhet ganska goda förvaltare av den svenska sjukvårdsmodellen och driver den på ett kostnadseffektivt sätt. Däremot finns det naturligtvis brister, de har i allmänhet en eller några kampanjmakare och omorganisatörer för mycket på varje ställe. Men det är en annan sak. Det är inget stort problem. Det går att lösa. Sammanfattningsvis: Nu är det slut på utredandets och pratets tid. Nu är det gärningarna som räknas.

Fru talman! Alldeles riktigt citerade Stig Sandström den sista raden i HSU-utredningen. Före den står det också att vad man eftersöker från HSU är ett långsiktigt, stabilt finansieringssystem. Det är alltså uppenbart att vi inte har ett sådant nu, precis som jag sade. Men i direktiven till utredningen står det också att det skall vara skattefinansierat, trots att det är i det här skattefinansierade systemet som de problem och det resursgap som påvisas har uppkommit. Jag undrar om Stig Sandström, när han nu talar så vackert för landstingen, möjligen har kunnat tänka sig att just det faktum att man är finansiär, att man är producent, att man skall vara talesman för patienterna, att man arbetar utan någon som helst konkurrens bidrar till att de resurser som faktiskt finns i vården inte utnyttjas effektivt, att det bidrar till att ge personalen dåliga arbetsförhållanden. De har ingen annan arbetsmarknad att vända sig till, att detta faktiskt kanske är sjukvårdens största problem. Stig Sandström talar om trenduttryck, men jag tycker inte att det är särskilt trendigt att konstatera att vi har haft landsting i åratal, vi har vräkt in pengar. Varje gång det har varit litet kärvt har landstinget fått mer pengar, färska resurser, och de har inte lyckats. Någon gång måste man dra slutsatsen att det inte är idé att ösa in pengar i ett svart hål, när det inte kommer ut något nytt som är bättre, utan man fortsätter på samma sätt. Man sätter upp en organisation där man inte nyttjar resurserna, där man mångdubblar investeringar så att de nyttjas till 20 % på nationell basis i stället för att nyttjas fullt ut, t.ex. njurstenskrossar. Har Stig Sandström aldrig tänkt att man så småningom kanske måste se att det system som vi har haft inte längre är bra? Vi måste göra något annat. Människor värnar om sjukvården, och de vill betala till den. Men jag tror att de vill betala till en sjukvård där de som levererar vården gör det på ett effektivt sätt.
Fru talman! Landstingen är, som jag uppfattar saken, ett decentraliserat system. Vi lägger ut ansvaret över hela landet. Man kan ta hänsyn till olika lokala förutsättningar, olika sjukdomsbilder. De är demokratiskt styrda, och allmänheten har insyn. Jag tror att det är ett bra system. Vad jag förstår förespråkar Leif Carlson en mer centraliserad lösning, kanske en återgång till det gamla systemet där en medicinalstyrelse, en socialstyrelse och försäkringskassor skulle hålla i trådarna och där läkarna hade mycket stor frihet. Det fanns inget kostnadsansvar, man kunde bara dra pengarna på försäkringskassorna. Jag tror inte att det är ett bra system. När man säger att man skall skrota landstingen måste man ju ha något att ersätta dem med, och då måste det bli något slags regelverk och central kontroll. Leif Carlson nämnde att landstingen sysslar med andra saker. Det är ungefär 20 % av pengarna som går till det - ungefär 80 % går till sjukvården. Men det är ju vi själva här i riksdagen som har lagt på landstingen ett lagligt ansvar att ta hand på kulturpolitiken och trafiken på regional nivå. Landstingen är ju vårt enda regionala organ. Jag tycker alltså att skallet på landstingen är ganska onyanserat. I Sverige har vi en erkänt kostnadseffektiv sjukvård om vi jämför med nästan vilket annat land som helst. Jag litar på landstingen!
Fru talman! Vården är kostnadseffektiv till stor del därför att den bygger på ransoneringssystem. Vad som sker i andra länder är att man där tillmötesgår patienternas behov. Man har inte vårt system att ställa folk i kö i 75 veckor för att få en höft opererad. Det är klart att det kan tyckas innebära en viss besparing, men det är knappast någon besparing av hälsan. Jag förespråkar inte ett centraliserat system. Det finns en nationell överenskommelse om vad som gäller för sjukvården, men det jag förespråkar är ett decentraliserat system med konkurrens mellan producenterna. Landstingen må vara några stycken, men de konkurrerar ju inte. Det finns ingen konkurrens. Det finns alltså ingen drivkraft till bättre organisation, till bättre tillvaratagande av resurserna, och det är det som är fel. En konkurrens mellan producenterna måste komma in i systemet - vi vet ju att någon sådan inte finns. Om landstingssystemet vore nytt kunde vi acceptera att det var fråga om inkörningsfel, vi kunde göra om det och fila på det. Men vi har haft det sedan 1862. Vi borde väl ha lärt oss någonting under den tiden. Trots att vi har öst in nya pengar, särskilt de senaste 30 åren, producerar de inte den vård som folk faktiskt behöver, utan köerna växer; de är längre i dag än de var under den borgerliga tiden. De saker som möjligen har tillfört en viss konkurrenseffektivitet och gjort att produktiviteten ökade hände under den borgerliga tiden. Då blev det genom köp-sälj-system och en del konkurrensutsättning, t.ex. av den typ som S:t Göran representerar, en viss bättre effektivitet.
Fru talman! Landstingen är utsatta för ett stort omvandlingstryck. Det kommer för det första från patienterna - det är ett naturligt omvandlingstryck. Det kommer för det andra från kunskapsutvecklingen; det är också ett mycket positivt omvandlingstryck. Det beror för det tredje också på att landstingen har fått mindre pengar. Jag tror att landstingen gör så gott de kan. Vi hörde ju att det har försvunnit 75 000 anställda från de svenska landstingen. Ändå skäller Leif Carlson på dem för att de inte fungerar. Då måste jag ställa frågan: Fungerade landstingen bättre för 5-10 år sedan då, när de hade större volym och större resurser till förfogande? Det verkar som om problemen hade uppkommit precis nu och blivit katastrofala.

Fru talman! I det här betänkandet ställer sig utskottet bakom regeringens uppfattning att vården och omsorgen skall vara ett prioriterat område i svensk politik. Den enskilde skall alltid kunna vara förvissad om att i utsatta situationer, vid sjukdom, skada och ålderdom, få den vård och omsorg, det bemötande och den respekt som kännetecknar ett välfärdssamhälle. Utskottet vill vidare ha en fortsatt gemensam finansiering av vården, och då i första hand genom skatter. Vi i Miljöpartiet delar helt de här åsikterna, och när det gäller vård och omsorg kan vi förmodligen alla ställa oss bakom skrivningen. Men för mig stämmer inte den här skrivningen med verkligheten. Den verklighet jag ser och möter när jag är ute stämmer tyvärr mer med den negativa bild som visas upp i medierna. Efter det att det statliga generella bidraget till landstingen kraftigt minskade - 1990 - har man på landstingsnivå år efter år tvingats ge de olika enheterna återkommande sparbeting. Vad det inneburit ser vi i dag. Det har bl.a. inneburit att ca 50 000 arbetstillfällen har försvunnit i vårdsektorn. Man nämner även 75 000 jobb, men då kanske man räknar in dem som har övergått till kommunerna. Samtidigt påstår de lokala politikerna att man höjer kvaliteten och förbättrar. Den förbättringen har berörda svårt att se. Detta har i stället inneburit att personalen känner sig sliten, otillräcklig och utbränd. De anställda hinner inte med vad de måste göra, och det är många gånger frustrerande. Chefer avgår för att de inte längre kan ta ansvar för verksamheten. Patienter får vänta i onödan, och patienter förklaras färdigbehandlade och puffas ut från vårdplatser tidigare än vad som är tänkt för att ge plats åt nya patienter. Detta har bekräftats av vårdpersonal. Kommunerna får ta emot patienter som vården anser färdigbehandlade, medan kommunerna anser att de inte är det. Här uppstår en konflikt mellan landstingen och kommunerna. Både chefsläkare och övrig vårdpersonal har tystnat. De vågar inte ifrågasätta och vara kritiska av rädsla för att mista sina jobb. Detta är ett allvarligt fenomen. Små, väl fungerande sjukhus runt om i landet har lagts ned eller reducerats, och man har satsat mer på de stora sjukhusen, som kan liknas vid sjukvårdsfabriker. Fru talman! Som alla vet hänger den goda omvårdnaden mycket på att man har en god personaltäthet, och just minskningen av personal har orsakat försämringarna på många vårdområden. Besparingarna har främst drabbat patienterna, de anställda och omvårdnaden. Återkommande motiveras ändå besparingarna med de medicinska och tekniska landvinningarna, och man framhåller nästan alltid titthålskirurgin. Det är svårt att förstå när man ser många andra obegripliga besparingar. Bra och viktig verksamhet på medicinska kliniker, psykiatriska kliniker och inom äldrevården läggs ned eller försämras. I valrörelsen 1994 for Ingvar Carlsson land och rike runt och förbannade den moderata regeringen för att den drog ned på vården, som enligt Carlsson var närande och inte tärande - jag var själv med och lyssnade på sådana möten. Sedan har Socialdemokraterna själva fortsatt den politiken. Jag tycker ändå att det var begripligare att den moderata regeringen genomförde de här förändringarna och nedskärningarna. Den redovisade i alla fall att den ville ha ett annat system. Utan att ifrågasätta verkställer de flesta landstingen nu regeringens hårda besparingar inom vårdsektorn, och det verkar inte finnas några gränser för neddragningarna. Det verkar mer ha blivit ett ekonomiskt spel ute i landstingen. I Miljöpartiet anser vi att vi har råd med den vård svenska folket vill ha. Det är en prioriteringsfråga. Gång på gång har svenska folket i olika undersökningar talat om att man prioriterar vården och att man även är beredd att betala mer, om pengarna går till vård. På ett flertal ställen i landet har folk gått man ur huse för att demonstrera för sina sjukhus. Tyvärr har de landstingspolitiker som säger att de lyssnar på folket haft öronskydden på. Protesterna har inte hjälpt. Vad har då Miljöpartiet gjort för att förbättra landstingens och kommunernas situation? Jo, vi har föreslagit sådana förändringar att kommunerna och landstingen för 1997 skulle få ett tillskott på närmare 1999 med närmare 8 miljarder, för treårsperioden alltså ca 15 miljarder kronor. Det har främst varit fråga om förslag om en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vi har även lagt fram ett förslag om att man skall minska de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och i stället öka statens bidrag till landsting och kommuner. Ett annat viktigt yrkande är att vi vill att regeringen skall göra en tydlig redovisning av den samhällsbesparing som neddragningarna i den offentliga sektorn medför. Det är ju ointressant om en sektor sparar, om samhället samtidigt gör en förlust. Det är ett krav som är väl motiverat speciellt med tanke på den rapport som Arbetsmarknadsstyrelsen lämnade i slutet av november och som visar att samhället sparar mycket litet när man friställer folk i landsting och kommuner. I vissa lägen kostar det t.o.m. mer för samhället att friställa personal än att ha dem kvar i arbetet. Då kan man verkligen ifrågasätta besparingen. Fru talman! Till följd av de budgetbeslut som fattades i kammaren den 22 november har vi i det här betänkandet inte deltagit i utskottets förslag utan nöjt oss med att avlämna ett särskilt yttrande. Jag vill ändå uttala att jag står bakom Miljöpartiets samtliga motioner och yrkanden i betänkandet. Jag ställer mig även bakom den del av yrkande 4 i Centerns motion So261, där Centern föreslår att det skall vara möjligt att införa "ohälsoavgifter" för att finansiera delar av vården och för att minska vissa riskbeteenden. Det förslag som lanseras av Centern är nästan identiskt med det förslag som vi i Miljöpartiet vid ett flertal tillfällen fört fram här i talarstolen. Eftersom vi så nyligen haft uppe förslaget men inte fått stöd av något parti utan fått det avslaget, ville vi inte redan i år under den allmänna motionstiden återkomma med förslaget. Men jag tackar gärna Centern för att ni tog upp idén. Det finns en poäng i att låta det som orsakar vård också vara med och betala en del av vårdkostnaderna.

Fru talman! Åter har vi möjlighet att debattera livets huvudfråga. Ja, en huvudfråga, det är just vad vård och omsorg, bot och behandling är. Den är faktiskt livsavgörande. Det är en fråga som är känslig och svår många gånger, en fråga som är lika viktig för den mångordige och välutbildade som för den tillbakadragne och outbildade. Det är en fråga som berör den enskilde på ett alldeles speciellt sätt. Vi har bara ett liv. Men inte förrän man själv drabbas och är rädd för att livet skall ta slut får det den ställning som det borde ha. Att få tillbaka livet eller få ett bättre liv är värt allt. Alla vill vi leva så gott och så länge som möjligt. Alla vill vi få bot för sjukdom som drabbat oss om det över huvud taget är möjligt. Jag har under mitt yrkesverksamma liv träffat tusentals människor som kan skriva under på det jag nu säger. Det är för mig tillräckligt för att med kraft lyfta fram frågor om vård och omsorg. Vi måste få perspektiv på vad som är viktigast. Det som är viktigast för mig är ofta viktigast för de allra flesta andra. Fru talman! Allteftersom den medicinska forskningen gått framåt har det skapats möjligheter att bota alltfler av de sjukdomar som tidigare var obotliga. Det är naturligtvis oerhört positivt. Många har på det sättet räddats till livet. Det innebär samtidigt att stora ekonomiska resurser tagits i anspråk. Jag vill nämna detta inledningsvis, eftersom det ofta förekommer synpunkter i sjukvårdsdebatter att vårdresurserna radikalt skulle kunna minskas. Även om det kan finnas vissa rationaliseringsmöjligheter är nu behoven generellt sett så stora att det fordras mer resurser för att kunna upprätthålla en god vård. Om vi skall fortsätta att forska och utveckla vård och omsorg kräver jag och vi kristdemokrater att människor skall få del av den utvecklingen och möjligheten till bot. En stor del av de äldre behöver vård. För närvarande går ca 40 % av vårdresurserna till människor som är 75 år och äldre. Samtidigt ökar antalet gamla markant. Detta ställer stora krav på utveckling av såväl hälso och sjukvård som äldreomsorgen. Samtidigt har de samhällsekonomiska restriktionerna blivit alltmer uppenbara. Detta ställer höga krav på fortsatta åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten liksom på den politiska processen för att åstadkomma en folklig förankring för de grundläggande prioriteringarna inom sjukvården, men också mellan olika samhällssektorer. En grundläggande princip är att alla skall kunna känna trygghet när de är sjuka. Därför tillhör också hälso och sjukvården den del av välfärden som en bred allmänhet prioriterar allra högst. Detta bekräftas i de opinionsundersökningar som har gjorts. När den svenska allmänheten fick ange inom vilka områden nödvändiga besparingar skall göras undantogs polis och kriminalvård, äldrepensioner samt hälso och sjukvård nästan helt från besparingar. Hela 89 % ansåg att hälso och sjukvården helt borde undantas från besparingar. 42 % anser att hälso och sjukvårdsresurserna bör ökas. Jag refererar till en undersökning av SCB 1994. Hur skulle en liknande undersökning inte se ut i dag! En studie som FSI, Forskningsgruppen för samhälls och informationsstudier, gjort under våren 1995 bekräftar att sjukvården nu är det av budgetområdena där motståndet mot besparingar är som störst och där man hellre tar skattehöjningar än inom andra områden. Få vill dock fördela resurserna till primärvården, utan en stor majoritet vill lägga resurserna på sjukhusvården. I en utredning som Prioriteringsutredningen gjorde pekar enkätsvaren ut tre områden som särskilt angelägna att inte utsätta för besparingar: långtidssjukvården, barnhälsovården och kroppssjukvård som kräver sjukhusvård. I dag är många patienter, deras anhöriga och personalen inom sjukvården starkt oroade. Vi får dagligen bevis för att människor inte får den vård och omsorg som de behöver. Vårdköerna växer. Många äldre får inte omsorg trots att de är mycket sjuka. Varje enskilt ärende där sjukvården inte fungerar smärtar mig. De handlar om människor allesammans. I dag skulle kanske hela svenska behöva få en julklapp från riksdagen i form av en försäkran om att man fortsättningsvis kan få känna trygghet när man blir sjuk. Vänsterns företrädare tog upp frågan om att många av cheferna inom sjukvården lämnat Stockholm. Jag vill fråga Stig Sandström: Hur kunde Vänsterpartiet delta i att minska sjukvårdens resurser med 3 miljarder i Stockholms län? Det är för mig obegripligt. I början av november presenterade HSU 2000 sitt delbetänkande Behov och resurser i vården. I betänkandet slår man fast att resurserna måste öka drastiskt för att säkerställa en god vård och omsorg i framtiden. Redan om tre fyra år, vid sekelskiftet, kommer det att saknas 8 miljarder till den kommunala äldreomsorgen och 7 miljarder till landstingets sjukvård. Vi kristdemokrater har varit envetna i kampen för trygghet i sjukvården. Därför har också våra yrkanden formats utifrån den grundinställningen. Den har irriterat vissa, samtidigt som andra har känt att det är en befrielse att det åtminstone finns en politisk röst som vågar gå emot strömmen. Dagbladet den 13 november i år. I första stycket i intervjun säger Jerzy Einhorn följande: "-'Mer vård för mindre pengar'. Vilken fantastisk, betydelselös, rappakalja. Det är en av de myter som skapas för att beslutsfattare skall kunna sova om natten. En annan myt är att sjukvårdspersonal som protesterar mot nedskärningarna endast skulle 'tala i egen sak'." Jag tycker också att detta är nonsens. Fru talman! Vi är överens med statsminister Göran Persson om att den som är satt i skuld inte är fri. Vi håller med om att vi måste ha balans i de offentliga finanserna just för kunna säkra välfärden även i framtiden. Men vi skiljer oss radikalt åt när det gäller hur man skall fördela bördorna och på vilket sätt balansen skall uppnås. Regeringen har, med ivrigt stöd av Centern, genomfört ett antal onödiga och felriktade besparingar som upprör oss kristdemokrater. Vår grundläggande uppfattning är att de tyngsta bördorna skall läggas på de starkaste ryggarna, medan andra kan få bära litet mindre. I rättvisans namn menar vi också att det kan finnas grupper som helt skall undantas från indragningar och besparingar. Vi har gått emot beslutet att fördyra läkemedel och sjukvård. Vi vill tillföra kommunsektorn 6,5 miljarder mer än regeringens förslag, vilket räcker till ca 40 000 anställda inom främst vård och omsorg. När det gäller pensionärer avvisar vi bl.a. regeringens linje att inkomstpröva änkepensionen. Vi håller fast ersättningsnivån för bostadstillägget på 85 % och höjer pensionstillskottet för de sämst ställda med 200 Regeringen för i dag en politik som i första hand gynnar dem som redan har så att de klarar sig. Vi menar att detta är en orättfärdig väg. För att klara de åtaganden som har beskrivits plus många andra förslag, t.ex. ökad satsning på familjen, är vi bl.a. beredda att höja matmomsen från 12 % till 25 %. Man kan verkligen fråga sig hur regeringen och Centern resonerade när momsen sänktes. Skulle vi äta oss ur krisen? Fördelningspolitiskt är ekonomerna överens om att träffsäkerheten i ett sådant beslut är uselt. Vill man hjälpa de ekonomiskt svagare grupperna, är våra förslag betydligt bättre. Det finns ingen enkel och lättvald väg ut ur krisen, men det finns bättre och sämre alternativ. Vårt alternativ är bättre för de grupper som redan har det svårt. Fru talman! Avslutningsvis beklagar jag denna budgetprocess som gör att man inte i socialutskottet har haft möjlighet att skriva reservationer om viktiga frågor. Men jag vill anföra mitt eget särskilda yttrande i socialutskottets handlingar.

Fru talman! Vi får här ett litet sammanträde i bänken, där också Chatrine Pålsson sitter. Jag vill fråga Chatrine Pålsson, som tar upp att det enligt HSU saknas pengar till vården, vilket det gör, om hon inte ser att anledningen är dagens system som bygger på en skattefinansierad vård av landsting och kommuner - verksamheter som inte är konkurrensutsatta - och att det är där en stor del av problemen ligger. Chatrine Pålsson kan studera bilagorna till HSU, där man på flera ställen påvisar hur mycket pengar som faktiskt finns i vårdsystemet. Jag nämnde i mitt anförande t.ex. KBT-undersökningen, som visar att det utan att kvalitetsskillnader kan påvisas ändå är kostnadsskillnader på 40 % mellan olika kliniker. Det finns förlossningskliniker som har 60 % skillnad i kostnader utan någon påvisad kvalitetsskillnad. Det är här problemet måste attackeras och inte bara genom tillförsel av nya pengar. Nu är inte Jerzy Einhorn här, så jag kan inte angripa honom. Men jag är litet förvånad över det citat som Chatrine Pålsson läste upp. HSU säger nämligen att man måste vara väldigt försiktig när det gäller på vilket sätt man tillför medel, för att inte omvandlingstrycket skall minska, dvs. att man just måste se till att det finns ett tryck så att man faktiskt får mer vård för pengarna. Att Chatrine Pålsson säger att detta är nonsens förvånar mig, eftersom det inte finns någon reservation med den innebörden i HSU.
Fru talman! Vi kristdemokrater vill ha en öppen inställning till hur vi skall kunna skapa trygghet i resursfördelningen. Vi har inte låst fast oss, utan vårt mål är att frigöra mer resurser till vård och omsorg, och jag har anfört några av skälen till detta. Det är väldigt viktigt att se till att man har ett solidariskt system där inte plånboken avgör vilken vård man skall få, utan man skall alltid veta att man därför att man är människa har rätt att få en god vård och omsorg. Detta tycker jag är viktigt. Jag vill ställa ett par frågor till Leif Carlson, som jag känner som en klok man. För det första: Tror Leif Carlson att mindre pengar i vården leder till en effektivare sjukvård? För det andra: Är det inte så att omsorgspersonalen redan i dag har minskats så radikalt, att man i dag vet - jag anser mig i alla fall veta - att det behövs ett tillskott av omsorgspersonal? Delar Leif Carlson den synen?
Fru talman! Chatrine Pålsson säger att hon gärna vill frigöra mer pengar till vården. Det är ju bra, och det är också vad jag säger att vi vill göra. Men hennes lösning är ändå att bara stoppa in mer pengar för att det skall bli bra. Jag tror nämligen inte att det, om man stoppar in nya pengar så fort det skriks, får just de effekter på kostnaderna som behövs. Vi är helt ense om att det skall vara ett solidariskt system och att det i människovärdet ligger att man har rätt att få vård. Det råder ingen oenighet om detta. Det är faktiskt inte heller så, som Chatrine Pålsson gjorde sken av, att det finns mindre pengar i vården. Som jag sade i mitt anförande har det sedan 1960 fram till 1992 skett en real ökning med 235 %, och Näringslivets ekonomifaktas undersökning visar i dag att det gott och väl, även även med befolkningsförändringar, har skett en ökning även under 90-talet. Det har alltså inte blivit mindre pengar i vården, men man får tydligen inte ut det som man borde få för pengarna. Det är däri skillnaden ligger. Jag sade också att det kanske behövs mer pengar i vården. Men då skall de gå till ett maskineri som fungerar väl, och det gör inte landstingsmaskineriet i dag. Vi måste alltså byta system, och det är det jag vill komma fram till. När det sedan gäller omsorgspersonal har Chatrine Pålsson rätt i att den har minskat. Den har minskat med 75 000. Vården har i dag ca 250 000 anställda. Däremot har antalet läkare och sjuksköterskor ökat mycket kraftigt. Det är möjligt att man har gjort en felaktig bedömning av var minskningarna skall göras, vilket också litet grand har med landstingssystemet att göra. Det är inte särskilt lyhört för vad som behövs i vården, och det är inte särskilt lyhört för vare sig patienters eller personals önskemål. Det finns ju inga alternativ att välja på. Landstinget fungerar som en myndighet, vilket gör att man inte kan säga att man i stället vänder sig till ett ställe där omvårdnaden är bättre. Det är möjligt att det här behöver göras justeringar. Där tror jag att man bäst kommer fram med ett system som får jobba i konkurrens, för då kommer det snart att visa sig vilka system som fungerar bäst.
Fru talman! Jag har inte sagt att allt blir frid och fröjd om man stoppar in nya pengar. Men jag har sagt att i det system som vi har kan vi inte låta människor bli utan vård, utan vi måste se till att pengarna prioriteras om. Jag sade också att jag och mitt parti är öppet för att resonera om hur man kan få ett hållbart och bra system för framtiden. Jag vill också säga till Leif Carlson att vi kanske generellt sett har litet mer pengar att använda, men som jag just har talat om kan fler och fler sjukdomar botas. Många av de sjukdomar som tidigare var obotliga kan botas i dag. Många fler människor avled tidigare i lägre ålder. Antalet äldre har nu ökat. I dag kan även sjukdomar hos äldre botas, vilket ökar livskvaliteten och gör att behoven av vård och omsorg inom exempelvis kommunerna blir mindre. Jag tycker att detta skall tas med i beräkningen. Det får aldrig bli så att den offentliga sektorn blir något fult och tärande på samhället, för här handlar det om människoliv som räddas. Det är ju svårt att tala om vad man har fått ut av alla dessa pengar, eftersom det är svårt att mäta levnadsår och livskvalitet i pengar. Men vi får aldrig glömma bort att det finns i andra änden. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att denna debatt får handla om vår gemensamma syn när det gäller strävandena. Sedan kan vi ha olika möjligheter att nå de målen, men jag tycker att det är väldigt viktigt.
Fru talman! Jag blev litet fundersam när jag lyssnade på Chatrine Pålsson. Hon fick det att framstå som om det enbart är Kristdemokraterna som värnar om vården. Jag vill fråga Chatrine Pålsson vad hon grundar detta påstående på. Jag tycker att det finns många partier - inte minst Folkpartiet liberalerna - som i både ord och handling under många år har visat att de värnar vården. Jag hoppas att Chatrine Pålsson snubblade på orden, men jag vill gärna ha ett svar från henne.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt. Men jag vet ett antal landsting runt om i landet, för att ta ett exempel, där vi kristdemokrater har varit ensamma om att ställa oss upp och värna vården. Jag vet att Kerstin Heinemann och Folkpartiet här i riksdagen har en väldigt klar syn på vård och omsorg, men jag skulle vilja se litet mera av offensivt beteende där man lyfter fram frågorna kraftfullt. Vi måste delta i opinionen om vård och omsorg. Vi kanske också skulle försöka samarbeta runt hur vi skall kunna få fram dessa pengar. Jag sade att målet måste vara att vi får fram dessa pengar. Då gäller det naturligtvis att man på alla olika nivåer i samhällssystemet försöker skrapa ihop pengar. Det är det jag menar, och det är det jag hoppas. Jag är hemskt glad, för ju fler partier som deltar i denna sjukvårdspolitiska debatt med kraftfullhet, desto bättre blir naturligtvis resultatet.
Fru talman! Detta svar gjorde mig ännu mer fundersam. Som jag känner mina kamrater och kolleger ute i landstingen jobbar de minst lika kraftfullt för att slå vakt om vården som vi gör här i riksdagen. Jag tror inte att det bara är kristdemokraterna som slåss för sjukvården ute i landstingen, utan det finns både folkpartister och andra som gör det. Jag är fortfarande ganska förvånad över att Chatrine Pålsson här i riksdagen står och säger att de andra partierna inte bryr sig om vården. Jag önskar att hon förklarar ytterligare vad hon grundar sitt påstående på.
Fru talman! Jag har inte sagt att ingen annan bryr sig om vården. Jag efterlyser kraftfullhet och ett arbete på barrikaderna för dessa frågor. Då behövs det så många som möjligt. Jag ser verkligen fram emot att vi skall kunna ta riktiga krafttag över partigränserna för att lösa dessa problem.

Fru talman! En solidariskt finansierad sjukvård som alla får del av är ett av de viktigaste inslagen i ett modernt välfärdssamhälle. Det är en uppfattning som delas av en stor majoritet av det svenska folket, för att inte säga alla. Därför blir oron så mycket större när vi nu får olika rapporter som visar på brister i vården och på behov av resursförstärkningar i framtiden. Den oron är högst förståelig. Vi tar alla sjukvården i anspråk någon gång i livet. Mest beroende av den blir vi under våra sista levnadsår. När vi är sjuka är vi också som mest sårbara och utsatta. Tanken att vården och hjälpen inte självklart skulle finnas där när och om vi behöver den är självfallet skrämmande. Hälso och sjukvården har expanderat snabbt de senaste årtiondena. En förklaring är just att vi tycker att en väl utbyggd sjukvård är så viktigt. En annan förklaring är att de medicinska framsteg som man gjort, som har möjligjort att fler sjukdomar kan behandlas, självfallet har påverkat detta. En tredje är att svenska folket blivit äldre. Den långsiktiga utvecklingen av sjukvårdskostnaderna har emellertid inte påtagligt skilt sig från den i andra industriländer. Det som utmärker vårt land är att både expansionen och åtstramningen har skett i snabbare takt. Sveriges utgifter för hälso och sjukvården, mätt som andel av BNP, ligger i dag i nivå med de övriga nordiska länderna. Om vi tittar på hur det ser ut i andra länder kan vi konstatera att svensk sjukvård är jämföreselvis personaltät. Det gäller för alla yrkeskategorier. Antalet läkare och sjuksköterskor har i stort sett varit oförändrat de senaste åren, men sett i ett längre perspektiv - 25 år - har antalet läkare ökat med två och en halv gång och antalet sjuksköterskor med lika mycket. Däremot har övrig personal minskat. Det finns självfallet flera orsaker bakom detta. För det första har antalet vårddagar, eller medelvårdtiden, på våra sjukhus minskat från ca 15 dagar för 15 år sedan till i dag ca sex dagar. För det andra har det varit både en medicinsk och en politisk strävan att bygga ut den öpna vården på den slutna vårdens bekostnad. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. För det tredje vet vi alla att ÄDEL-reformen har inneburit att vi lyft över en del ansvar till kommunerna. Det grundläggande problemet, som HSU 2000 pekat på, är hur hälso och sjukvården skall kunna tillförsäkras en långsiktigt stabil finansiering som gör att kvaliteten på vården kan hållas hög och allmänhetens förtroende bevaras. Vi känner alla till de resursberäkningar som HSU har gjort. Det är med detta framtidsscenario inte förvånande att en del människor känner oro för hur det skal bli med sjukvården i framtiden. Jag känner ändå en stor förtröstan när det gäller våra möjligheter att behålla en god vård för alla. Det första som känns betryggande är att det finns ett så starkt folkligt stöd för vården och omsorgen. Det stödet avspeglar sig också här i riksdagen. Jag är, till skillnade från kd:s företrädare, övertygad om att alla partier har en vilja att förse sjukvården med de resurser som krävs. Det är en annan sak att vi har litet olika idéer om hur det skall gå till. Bara det faktum att den offentligt finansierade sjukvården, öppen för alla, har ett så brett stöd talar för att vi kommer att lyckas. För oss socialdemokrater är hälso och sjukvården en omistlig del av välfärden. Att den erbjuds alla på samma sätt har stor betydelse för jämlikhet och rättvisa. Ett system där var och en skulle stå för kostnaden för sin egen hälso och sjukvård skulle leda till oerhört stora klyftor i samhället. Finansminister Åsbrink sade nyligen att vård, omsorg och utbildning är det som skall prioriteras framöver. Det var ett välkommet besked till svenska folket. Det är i och för sig ingen nyhet. Den prioriteringen finns fastslagen i vårt parti genom kongressbeslut. Den har också varit vägledande i den sanerig av budgeten som regeringen har genomfört sedan hösten 1994. Det enda som ger anledning til optimism är att vi nu tack vara detta saneringsarbete inom kort har en budget som är i balans igen. Alternativet - att vi låtit underskotten fortsätta att rusa i väg - skulle ha varit förödande för våra möjligheter att förse vård och omsorg med resurser i framtiden. En tredje viktig förutsättning för att sjukvården skall kunna få det ekonomiska utrymme den behöver är att vi lyckas få ned arbetslösheten. Varje diskussion om sjukvården måste därför kopplas samman med frågor som tillväxt och ökad sysselsättning, vilket ger ökade skatteintäkter till sjukvårdshuvudmännen. Låt oss också påminna oss om att lägre räntor faktiskt gynnar de sjukvårdshuvudmän som har lån. Det har de flesta sjukvårdshuvudmän. Men sjukvården är inte bara beroende av hur samhällsekonomin utvecklar sig under åren som kommer. Det finns också annat som påverkar hur stort resursbehovet blir. Utvecklingen av sjukligheten i befolkningen är en viktig komponent. De experter som HSU 2000 anlitar ser både möjligheter och problem. Färre rökare och bättre kostvanor pekar mot ett bättre hälsotillstånd, medan t.ex. den höga arbetslösheten och de ökande sociala skillnaderna i hälsa innebär försämringar, och därmed risk för ökade kostnader. Att regeringen nu aviserar att folkhälsoarbetet skall intensifieras och tydligare inriktas på strukturella insatser i första hand mot den del av befolkningen som är utsatt för de största häloriskerna är i detta sammanhang viktigt. Om man studerar inflödet av patienter på en akutmottagning är det uppenbart att en betydande del av besöken skulle kunna undvikas genom bättre förebyggande arbete och folkhälsoarbete. Det medicinska utvecklingen kan å ena sidan innebära behandlingsmetoder som kostar mer pengar, men som å den andra sidan kan spara pengar genom att de ger mer effektiva behandlingsmöjligheter. Stor betydelse för att resurserna skall användas så effektivt som möjligt har också en bättre informationsförsörjning och en fortsatt strukturomvandling och verksamhetsutveckling inom vården. Alla sjukvårdshuvudmän är i dag mitt uppe i ett strukturarbete som syftar till att effektivisera vården. Allra viktigast är kanske att god kvalitet som regel är kostnadsbesparande. Att inte förse vården med resurser som kan håll uppe kvaliteten skulle, förutom att det inte är acceptabelt från många andra utgångspunkter, på sikt vara mycket dyrt. Därför räcker det inte att vi är beredda att tillföra resurser. Vi måste också satsa på rätt sätt. För att sjukvården på lång sikt skall kunna utvecklas positivt är bättre teknik, ökad kompetensutveckling hos personalen, möjligheterna att ta nya behandlingsmetoder i anspråk, effektivare mediciner och forskning av avgörande betydelse. I det här sammanhanget är det glädjande besked som fick i tidningarna för någon vecka sedan. Pharmacia & Upjohn har ju meddelat att man kommer att investera mycket pengar i ett nytt forskningscentrum här i Stockholm. Det är en investering för framtiden. De olyckskorpar som i den debatt om läkemedel som vi hade för några veckor sedan kraxade om att läkemedelsreformen skulle leda till minskad forskning i Sverige får uppenbarligen inte rätt. Det pågår nu på bred front ett arbete som kommer att ge ett gott underlag för en framtida strategi för sjukvården. Visst finns det där en del problem i vården, men det finns också oerhört mycket att glädjas åt. Antalet utvecklingsprojekt är imponerande stort. Telemedicin är ett exempel som redan nämnts i debatten. En sjukhusklinik, lungmedicinkliniken på mitt eget hemmasjukhus i Linköping, har fått utmärkelsen Svensk kvalitet. Det är första gången som den offentliga sektorn har premierats med den utmärkelsen. Det arbete som pågår inom sjukvården skulle kanske kunna sammanfattas på följande sätt. Folkhälsoarbetet skall accentueras framöver. Regeringen kommer inom kort att presentera ett förslag om prioriteringarna inom vården. En rad åtgärder har redan vidtagits, och fler diskuteras, för att stärka patientens ställning inom vården. Läkar-patient-kontinuiteten har dramatiskt förbättrats under de senaste åren genom att läkartjänsterna i den öppna vården nu i stort sett är bemannade. Socialstyrelsen att få betydligt bättre möjligheter att stoppa vårdinrättningar och vårdverksamhet som medför fara för patienterna. Vi har också fått en läkemedelsreform som skapar bättre incitament än som gäller i dag för att välja den för patienten bästa och effektivaste behandlingsmetoden. Vi har ett bra underlag från HSU 2000 för att kunna göra ekonomiska bedömningar för framtiden. Regeringen har ju också helt nyligen tillfört kommuner och landsting 3 miljarder kronor för nästa år. Vi kan alltså se en ekonomisk förbättring under de kommande åren. För mig är det angeläget att delar av det här utrymmet kan användas till hälso och sjukvården. Sammantaget tycker jag att detta ger ett bra utgångsläge och ett gott underlag när det gäller möjligheterna att fatta bra och riktiga beslut om den framtida hälso och sjukvården. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill inte tvivla på Conny Öhmans ambitioner och vilja att prioritera hälso och sjukvården. Men i verkligheten är det handlingen, inte orden, som räknas. Framför allt den enskilde, men också vårdpersonalen, behöver få signalen att man handlar på ett sådant sätt att det blir mera pengar. Jag har ett TT-meddelande från den 13 december framför mig. Det gäller landstingsekonomin och de största neddragningarna hitintills. De största neddragningarna planeras nu för de kommande tre åren. Ytterligare 25 000 landstingsanställda kommer att permitteras. Lars Isaksson, som inte är helt obekant för Conny Öhman, är orolig. Han säger att nu kommer man att få skära ned vad gäller både sjuksköterskor och läkare. Nu är det inte enbart fråga om minskad kvalitet, utan nu kommer köerna återigen att öka i och med att behandlingskapaciteten minskar. Detta är tydligt. 1991, då även Kristdemokraterna deltog i regeringen, började vi på arbetet med att klämma ur den luft som fanns i organisationen. Jag tyckte att det var ett jobbigt beslut. Men när Socialdemokraterna, som så högljutt kritiserade oss för detta och sade att vi var välfärdens raserare, nu ökar på och sparar oerhört mycket pengar måste vi få ställa frågor. Vi måste få en förklaring till varför det är så här. Om man för en trovärdig politik och måste sanera statens finanser är man tvungen att också vara seriös i sin kritik, men det tycker inte jag att Socialdemokraterna har varit.
Fru talman! Är det något område där den här regeringen har varit seriös är det väl på det område som gäller saneringen av statens finanser. Jag vet ingen som kan betvivla det faktum att regeringen har gjort oerhört mycket för att sanera statens finanser. Den allra första förutsättningen för att vi skall ha ett bra välfärdssystem i vårt land är ju att vi har en ekonomi i balans. Vi måste ha resurser att avsätta till det som vi finner angeläget. I och för sig kan man göra det så lätt för sig som Chatrine Pålssons eget parti gör genom att helt frankt, som man gör i den här budgetomgången, räkna upp skatteintäkterna med 6,5 miljarder kronor och säga att de pengarna har vi att satsa. Men det är ju uppräknade skatteintäkter, inte reella pengar. Det är inte pengar som finns som ni fördelar, utan det är tänkta pengar. Var det något som ni under de tre år som Chatrine Pålssons parti satt med i regeringen sysslande med, så var det tänkta intäkter och tänkta kostnader - inte reell ekonomi!
Fru talman! Conny Öhman och Socialdemokraterna är makalösa på att upprepa samma sak hur många gånger som helst. Vad Conny Öhman nyss sade är fel. Vårt budgetförslag är mycket realistiskt. Vi har där tagit en mängd olika poster. Jag har ärligt i denna kammare talat om matmomsen. Tycker Conny Öhman att det är viktigare att julskinkan är några kronor billigare än att människor i Sverige har vård och omsorg? Det är en rak och öppen fråga. När det gäller att sanera svensk ekonomi har jag sagt att också vi kristdemokrater tycker att det är mycket viktigt. Under förra regeringsperioden var vi också med om att göra det. Men det kan väl aldrig vara ett mål i sig att svensk ekonomi skall vara i balans. Målet i vår politik måste ju vara människan. För att se till att människan får de allra bästa förutsättningarna måste vi givetvis ha en ekonomi i balans. Även här är vi dock tvungna att prioritera. Visst kan det finnas olika sätt att prioritera. Vi kristdemokrater har prioriterat till förmån för dem som har det sämst, inte till förmån för dem som har det bäst.
Fru talman! Chatrine Pålssons påstående, att Kristdemokraterna under förra mandatperioden var med om att sanera svensk ekonomi, är häpnadsväckande. Om vi någon gång i svensk historia ekonomiskt har åkt i utförsbacke, så var det väl under de tre åren. Om det kallas för sanering tror jag att Chatrine Pålsson är ensam om att ge ordet sanering den innebörden. Sanering är vad vi socialdemokrater har fått syssla med alltsedan maktövertagandet hösten 1994. Ekonomisk balans är inte ett mål i sig, säger Chatrine Pålsson. Nej, men ekonomisk balans är en förutsättning för att det skall gå att spendera pengar. Man kan ju inte spendera pengar som man inte har. Man måste faktiskt först sanera ekonomin och sedan skapa tillväxt. Den tillväxten ger möjlighet att spendera pengar på sådant som är angeläget. Jag för min del vill säga, som jag uttalade tidigare här i talarstolen, att hälso och sjukvården är ett av de absolut mest angelägna områdena att spendera pengar på. Men först måste man föra en samhällsekonomisk politik som innebär att det finns ett utrymme. Hälso och sjukvård baserad på underskott går i längden inte, Chatrine
Fru talman! Conny Öhman talade mycket om vikten av att vi har en gemensam syn på vården och sade att vården är viktig. Det är vi helt ense om. Eftersom Conny Öhman antydde litet grand en försäkringslösning vill jag säga att ingen talar för ett system där var och en står för sina kostnader, utan vi talar om ett solidariskt finansierat system - även om vi föreslår en försäkringslösning. Jag ville markera detta med tanke på gjorda uttalande. Sedan måste jag fråga: Drar Conny Öhman inte några slutsatser av hur det ser ut i verkligheten? Alla som har varit verksamma inom landstinget vet att man har talat om strukturförändringar och om kvalitet i åratal. Jag tror inte att Conny Öhman eller någon landstingspolitiker på något sätt är illvilliga, utan man har verkligen diskuterat det här. Men resultatet är att man inte får ut någonting. Drar man då inte slutsatsen att man måste ändra systemet i stället för att bara stoppa in nya pengar? Conny Öhman nämnde ett par siffror som belyser detta. Han talade om att antalet läkare hade ökat med 250 % under de senaste 25-30 åren, och det är riktigt. Men antalet landstingsläkare har ökat med 438 %, och ändå är det problem med att få ut något. Det var egentligen en högre produktivitet när det var färre landstingsläkare. Leder inte detta till tanken att det inte är fråga om något effektivt utnyttjande? På Landstingsförbundet har man konstaterat att den privata vården inom alla områden är billigare. Leder inte detta till en tanke hos Conny Öhman om att vi måste göra någonting åt landstingssystemet? Vi kanske måste få bort monopolställningen och få in konkurrens i verksamheten. Människor måste kanske få välja mellan olika vårdgivare utifrån vilken som fungerar bäst och ger den bästa vården. Folk borde få mäta sin krafter med varandra i stället för att gå och tralla i en landstingstillvaro där man som landstingsanställd inte har mycket att hoppas på inför framtiden. Det finns inte heller några tecken på att förhållandena för de anställda kommer att förbättras.
Fru talman! Jag upplever inte att landstingspersonal i dag går omkring och trallar. De arbetar mycket hårt med att ta hand om patienter, Leif Carlson. Sedan tycker jag att alla jämförelser som Leif Carlsson gör lider av ett fel. Han utgår ifrån att det är samma sjukvård som produceras i dag som producerades för 10-15 år sedan och som kommer att produceras under de kommande 10-15 åren. Innehållet i den sjukvård som produceras förändras ju oerhört mycket över tiden. Ta bara hjärtkirurgi, by-passoperationer eller vad som helst, så inser vem som helst att det rör sig om helt olika jämförelseobjekt när man gör jämförelser över tiden. Det kan finnas anledning att påminna sig det ibland. Leif Carlson talade om försäkringslösningar och framhöll dessa som ett s.k. stabilt system. Även i ett sådant system kommer avsättningarna till det att vara beroende av konjunkturer, tillväxt eller tillbakagång. Därmed kommer intäkterna även i ett försäkringssytem att fluktuera över tiden. Därmed, Leif Carlson, drabbar samma problem som ett skattefinansierat system lider av även ett försärkingsfinansierat system, förutom att ett försäkringssystem kräver oerhört stora administrativa resurser. Leif Carlson talade i sitt anförande om administrativa resurser. Så länge som jag har varit verksam i ett landsting har de administrativa resurserna aldrig ökat så mycket som de gjorde mellan åren 1991 och 1994 i mitt eget hemlän när det var borgerlig majoritet. Det inrättades ekonomtjänster på löpande band för att man skulle kunna hålla reda på alla köp-säljsystem, och det skickades fakturor mellan olika kliniker samtidigt som man skulle hålla reda på alla intäkter och kostnader. Det var ett mycket improduktivt arbete, Leif Carlson. Administrationskostnaderna ökade när ni styrde de svenska landstingen.
Fru talman! Jag tror att Conny Öhman med flit missförstod mig. När jag sade att man går och trallar i en landstingstillvaro menade jag det litet enahanda sätt som man har i ett monopolsystem. Jag menade inte någonting annat, och det trodde jag att Conny Öhman begrep. Personal slits och bränns ut därför att systemet inte möjliggör en personlig utveckling. Detta hänger samman med monopolsystemet. Det finns inte heller någon annan arbetsmarknad att vända sig till, eftersom man har en monopolarbetsgivare, och det är allvarligt. Det är riktigt som Conny Öhamn säger att vården är inte densamma som den var tidigare. Men detta är mångfacetterat. Vissa saker går upp medan andra går ned. Vissa operationer inom allmänkirurgin har helt försvunnit. Det är fråga om ett mycket komplicerat förlopp. Men ingen kan säga att resurstillskottet inte har varit mycket stort. Problemet är att man inte har fått ut det som går att få ut. Det finns mycket underlag som visar att vi fortfarande inte får ut några resurser i systemet, och det måste vi först se till innan vi skjuter till pengar. Sedan kanske vården behöver mer pengar, men då skall dessa användas effektivt. Efter så lång tid måste man någon gång kunna dra slutsatser av ett system som hela tiden haltar sig fram. Det går ett par varv när det kommer in nya skattepengar, sedan haltar det återigen och man ropar efter mer pengar till vården. Den nye ordföranden för Landstingsförbundet hann knappt tillträda innan han ropade ut att det måste till mer statsbidrag till vården. Har man den inställningen kommer inte sjukvården ur denna situation. Den kommer att fortsätta att halta och att ställa anspråk på samhällsresurser i stället för att utnyttja pengarna effektivt. Självfallet, Conny Öhman, är alla system beroende av den allmänna samhällsekonomin - det kommer man inte ifrån. Därför föreslår vi också genomgripande förändringar över hela fältet som gör att vi får en ekonomi som lämpar sig för tillväxt och ger större samlade resurser. Säg inte att det görs besparingar! Ni räknar alltid med att det bara är ert system som gäller. Vi vill göra en total förändring av systemet. Det går inte att göra besparingar i ert system, det har vi aldrig sagt.
Fru talman! Leif Carlson påstår att det inte sker någon utveckling i ett offentligt system. Med den inblick som jag har i svensk hälso och sjukvård måste jag säga att detta är en kraftig överdrift. Som jag sade är antalet utvecklingsprojekt som i dag pågår inom svensk hälso och sjukvård i mina ögon mycket imponerande, Leif Carlsson. Jag tog upp ett litet exempel på en offentlig sjukhusklinik som har fått utmärkelsen Svensk kvalitet under 1996. Vad är det exempel på, om inte utveckling inom offentlig hälso och sjukvård? Denna utmärkelse har man fått i konkurrens med all annan verksamhet inom tjänstesektorn i hela det svenska samhället. Att då komma och påstå att det inte sker någon utveckling i offentlig sjukvård tycker jag är att verkligen överdriva, Leif
Fru talman! Jag tycker att Conny Öhman höll ett ganska neutralt anförande. Han vill vänta och se: Gärna välfärd, men först EU-medalj. Så har jag uppfattat regeringens politik under den senaste tiden. EU anpassningen har lett till det dåliga resursutnyttjandet och massarbetslöshet. Man talar om att statsbudgeten och ekonomin skall vara i balans, men hur är det med alla andra balansvärden, Conny Öhman? Det är väl också viktigt med fördelningspolitik, sjukvård och landstingsekonomi i balans. Det är ju där som obalanserna finns i dag. Kommuner och landsting har stora underskott. Det är ungefär som rånaren som sätter en pistol mot tinningen på en annan människa och säger: Ge hit pengarna, så kan du kanske få tillbaka dem litet senare. Man befinner sig i ett väldigt utsatt läge och kämpar så gott det går. Jag skulle vilja vända på problematiken. Låt oss börja med välfärden, och sedan kan vi se på de andra balanserna. Sådan politik drevs på 50 och 60-talen, och den fungerade bra då.
Fru talman! Jag minns inte allt som hände under 50 och 60-talen, men det som jag har läst mig till säger mig att var det någonting som vi då hade var det samhällsekonomisk balans. Jag förstår att Stig Sandström resonerar på det sätt som han gör. Han vill diskutera balansen i en så viktig sektor som hälso och sjukvården. Det finns i landstingsvärlden oerhört många exempel på att Vänsterpartiet driver precis den politik som Stig Sandström talar om. I de flesta svenska landsting säger Stig Sandströms partiföreträdare att ett sätt att komma runt problemen är att upphöra med att avsätta pensionspengar för de landstingsanställda. Man vill att dessa pengar skall användas i vården i stället. Det är ju ett genomgående tema som Vänsterpartiet räddar sina budgetar med i många svenska landsting. Men det är ett lättsinnets ekonomiska politik att driva sjukvård på det sättet. Vi måste ha en tillväxt och medel att fördela. I prioriteringen när det gäller de medlen står för mig hälso och sjukvården högst upp på dagordningen.
Fru talman! Det saknas ju inte pengar i samhället, utan det är fördelningspolitiken som är i obalans. Vi såg häromdagen att Handelsbanken kunde plocka fram 23 miljarder för att köpa Stadshypotek. Då fattades det inte pengar. Vi anser oss i Sverige också ha råd med EU-medlemskapet, som kostar 20 miljarder per år utan att vi får ut någonting av det. Det blir bara en massa byråkrati. Vi har råd att bekosta arbetslösheten med 50 miljarder. Visst finns det pengar i samhället, men vi måste få en annan fördelningspolitik. Därför kämpar vi här i riksdagen för att få mera pengar till sjukvård och omsorger. Det är en allvarligt menad inställning från vår sida. Jag vill tillbakavisa beskyllningarna om att vi skulle vara lättfärdiga. Det är vi inte alls.
Fru talman! Om man säger att man vill avstå från avsättning av pensionspengar till de anställda i en organisation, i det här fallet landstinget - och det är precis vad Vänsterpartiets företrädare har sagt i mitt hemlandsting - menar jag att det är fråga om en lättfärdig ekonomisk politik. Regeringen har vidare för nästa år medgivit att kommun och landstingssektorn får använda ytterligare ca 3 miljarder kronor. Vi kan nu ana oss till att vi de närmaste åren får en ekonomi i tillväxt, där det finns ett visst mått av utrymme att fördela offensivt på de områden där det känns angelägnast att spendera mer pengar. Jag har i den debatten sagt att hälso och sjukvården då i min prioritering hamnar högst på prispallen. Jag ser fram emot att vi skall kunna skapa ett sådant ekonomiskt utrymme och diskussionen om hur vi skall använda det.

Fru talman! Försenad kan man bli, och jag tycker att det var väldigt trevligt att statsrådet kom hit trots förseningen. Jag tycker också att det är bra att vi är ense om att vi alla vill se en god vård. Det är också bra att statsrådet säger att det finns möjligheter att effektivisera systemet. Det finns mer att ta ut, om man kunde göra det på ett bättre sätt. Hon har också på ett bra sätt beskrivit den enskildes vanmakt. Men drar inte statsrådet några slutsatser av det här? Hon säger att hon är öppen för okonventionella lösningar, men jag undrar hur okonventionella de är. Sedan säger hon nämligen att man inte kan ändra på landstingssystemet, och att man inte kan göra några stora systemförändringar nu därför att folk är trötta. Det är rätt så till vida att det har skett många förändringar. Men det har inte skett någoN stor förändring, utan det har varit fråga om plotterförändringar som har gjort att det aldrig är lugn och ro och att personalen känner sig utbränd. Statsrådet borde dra slutsatser av dessa system som bara drar mer pengar utan att få fram de effektiviserade medel som hon talar om. Man borde nu göra den stora förändringen, så att personalen sedan kan få arbeta i lugn och ro i systemet. Eftersom statsrådet är okonventionell kan hon väl tänka sig att detta litet grand beror på att sjukvården jobbar utan konkurrens. Det finns ingen konkurrerande arbetsmarknad. Det är inte så att allt är bättre för att det är privatägt, utan det är bättre därför att det finns många arbetsgivare. Då kan man gå till en annan arbetsgivare om ens egen är dålig. I dag har vi ett de facto-monopol på arbetsmarknad och produktion av vård. När man nu säger sig vilja vara okonventionell - kan man då inte se att det system vi har haft så länge faktiskt fortfarande dras med samma bekymmer som det har gjort i varje fall de senaste 25-30 åren? Det har inte hjälpt att stoppa in pengar. Kan regeringen nu inte tänka sig att vara okonventionell, göra en ordentlig förändring och sedan ge vården ro så att vårdpersonalen får fler arbetsgivare, patienten får välja vem han vill gå till och produktionen ske i konkurrens?

Fru talman! Statsrådet har i varje fall den insikten att det är svårt att säga vad som händer några år framåt i tiden. Det tar jag som intäkt för att någonstans ligger kanske tanken att vi måste göra en förändring. Arbetsro är faktiskt vad personalen behöver. Men det kommer den inte att få så länge som man har ett system där man varje år måste göra förändringar och besparingar så att man inte ens hinner se att den investering man har gjort kommer till användning, eftersom man då har lagt ned och skall flytta till ett nytt ställe. Det har man gjort här i Stockholm, och så håller man på. Det ger ingen arbetsro. Gör det i stället ordentligt. Jag undrar vad statsrådet stöder sig på när hon säger att hon inte vill ha in konkurrens i vården. Finns det något område där konkurrens inte leder till effektivitet och till att kundens, i det här fallet patientens, ställning stärks just genom att man har fler att välja på? Vården är en speciell marknad. Det är ingen tvekan om det. Men den skillnaden betyder inte att konkurrens inte ger patienten möjlighet att välja, och det ger en effektivitet genom att man pressar den som producerar att göra det på bästa möjliga sätt. Det äger generell giltighet. Varför man inte vill ha det här är obegripligt och rätt oförståeligt, speciellt om man säger sig vara okonventionell. Att hålla på att utreda varför det är skillnader mellan kostnader på olika ställen ger inte så väldigt mycket. Det är just konkurrensens fördel. Utsätter vi vården för en konkurrensmöjlighet kommer det att visa sig vilka metoder som var billigast och vilka som var bäst. Vi behöver då inte undra varför det i monopolsystem uppstår ställen där det är billigare och där det är dyrare beroende på hur politiker handskas med politiska beslut och vilken vårdfilosofi som för tillfället gynnas. Människor kommer att få välja mellan de system som fungerar bäst. Vi kommer automatiskt och utan något politiskt utredande att få system som är kostnadseffektiva och anpassade till vad patienterna vill ha. Det är det som är marknadsekonomi.

Fru talman! Jag var väldigt glad för det sätt på vilket socialministern började sitt anförande. Att visa de personer som finns bakom gör att det blir en tydligare bild. Dessa människor med stort vårdbehov kan inte vänta på att arbetslösheten minskar, osv. Jag vill ställa en fråga till socialministern. Det här gäller en brandkårsutryckning, en ambulanstransport eller något liknande. Vilka akutåtgärder är socialministern beredd att vidta så att människor i dag, eller åtminstone inför det nya året, kan få bekräftat att man kommer att få ökade resurser? Alla organisationsförändringar som kan komma tar ju också tid. Jag tror att detta är den stora frågan. Sedan vill jag ställa en fråga till. Det gäller sjukvårdspersonalen. Hur skall dessa människor kunna göra ett ännu bättre jobb när de känner att deras jobb är i fara? Landstingsförbundet har gjort en prognos att 25 000 till skall sägas upp. De är ständigt oroliga både för jobben och för att olika projekt som ger kvalitet osv. inte skall kunna fullföljas. Hur skall man kunna ge sjukvårdspersonalen framtidstro så att den kan vara den resurs för svårt sjuka människor som verkligen behövs i dag?

Fru talman! Det är naturligtvis sant. Men vi vet att man i alla landsting och kommuner har tvingats att göra besparingar i kärnverksamhet på grund av att pengarna inte räcker. Dessutom vet man att det krävs ännu mer långtgående uppsägningar för att få ekonomin i balans. Samtidigt ser vi att alltfler människor väntar i kö för en operation. Ändå utnyttjas i dag bara operationssalarna med i snitt 33 % av sin kapacitet. Det känns så fel. När andra verksamheter i företag och liknande får ökad efterfrågan börjar man att jobba tvåskift eller kanske treskift. Men när landstinget får en större efterfrågan, eller sjukvårdsapparaten får en större efterfrågan, stänger man ännu mer. Personalen har kompetensen, kunskapen och allt annat. Men den får inte utföra vården för svårt sjuka människor. Man kan som normalbegåvad människa inte förstå hur man kan slänga ut människor som de facto behövs och ändå måste ha betalt i arbetslöshet. Varje människa har ett absolut värde och också rätt att få del av all den kompetens och kunskap som finns. jag tänker på olika samarbetsprojekt med försäkringskassor osv. - för att klämma in resurser just där de akut behövs?

Fru talman! Jag skall börja med att spara på socialministerns fråga. Jag antar att hon räknar in Folkpartiet i oppositionen. Vi har inte föreslagit några stora organisatoriska förändringar, utan vi är också angelägna om att man får arbetsro ute i vården. Jag kan instämma i en stor del av vad socialministern sade i sitt anförande. Jag känner igen mycket av Folkpartiets förslag i det som socialministern förde fram. Så vi är kanske överens i stora drag i de olika partierna om hur vi skall slå vakt om sjukvården. Men det finns en sak som oroar mig och Folkpartiet väldigt mycket. Det är de ökande köerna i vården. Många människor får i dag vänta väldigt länge. Det är ofta äldre människor som står i kö, med allt vad det betyder av lidande och extra kostnader. När vårdgarantin infördes 1992 minskade köerna drastiskt. Det finns ju ett bidrag, Dagmar 430. Genom det har man fått speciella pengar för rehabilitering. Det har visat sig vara väldigt effektivt. Skall resurser föras över är det också viktigt att man vet vart pengarna går. Därför tycker vi att Dagmar 430 är en väldigt bra form för det här. Därför vill jag fråga: Varför vill inte regeringen fortsätta att satsa på det här? Folkpartiet har föreslagit att man skall få 620 miljoner extra till det här området för att just kunna korta köerna.

Fru talman! Vi har ingenting emot den nya typen av vårdgaranti; vi ställer oss bakom det. Samtidigt vet vi, det har regeringens egna utvärderingar visat, att det är effektivt att satsa extra medel just för att få bort olika köer inom vården. När man vet att någonting är effektivt tycker jag ändå att det är väl satsade pengar som man använder. Därför tycker jag att det är väldigt tråkigt att socialdemokraterna har övergett det här, när vi ser att köerna snart är tillbaka vid samma nivåer som de var före 1992.

Fru talman! Min fråga till socialministern gäller personalen. God vård och omvårdnad kräver att det finns tillräckligt med personal. Under de senaste åren har statens kraftiga neddragningar på det generella statsbidraget medfört att landstingen har fått göra stora besparingar. De besparingarna har i stor utsträckning lett till att man minskat på personalen. Man har sagt att det här är nödvändigt att göra med tanke på Sveriges ekonomiska läge. Då undrar jag: Har socialministern tagit del av AMS rapport om en nettobesparing vid uppsägning inom landsting och kommuner? Den visar att man inte sparar någonting eller åtminstone väldigt litet. I vissa lägen är kostnaderna större än besparingarna. Jag undrar vad man har gjort för vinst genom att göra de här besparingarna. Har man gjort någon konsekvensanalys? De stora neddragningarna har inte lett till någon förtjänst. De har enbart lett till en förlust genom att vi har tappat god vård och omvårdnad.

Fru talman! Det finns ju faktiskt rapporter som talar om att det har försvunnit 50 000-75 000 arbetstillfällen från vårdsektorn. Det är väl en stor avtappning? Socialministern berättade om Pelle som behöver hjälp ur sängen. Då är det viktigt att det finns tillräckligt med personal så att inte Pelle får vänta halva dagen innan han får hjälp ur sängen. Jag har varit ute i verksamheten ganska mycket, och jag tycker tyvärr att den bild man ser i medierna av hur det ser ut i dag i vårdsektorn många gånger stämmer. Det hänger mycket på att det inte alltid finns personal så det räcker till. Jag har talat med folk på en hospiceavdelning som sade att de inte har någon personal alls på natten, utan då får de förlita sig på att folk från andra avdelningar kan komma och titta till patienterna. Det finns många liknade händelser. Det saknas även personal ute i hemtjänsten osv. Där beskriver man att det senaste man hjälper upp människor ur sängen och ger dem frukost är vid lunchtid. Det beror på att det inte finns tillräckligt med personal. AMS-rapporten visar att man spar mycket litet eller ingenting alls, och ibland har man kostnader för att man friställer personal. Jag har mycket svårt att förstå hur detta hänger ihop.

Fru talman! Socialministern säger att det inte råder någon tvekan om att pengarna skall tas fram. Det tycker jag lät bra, om jag nu har antecknat rätt. Jag lovar att vi skall ställa upp och stötta socialministern helhjärtat om det blir aktuellt till vårpropositionen. Men sedan var det några saker som jag reagerade litet fundersamt på också. Det skall bl.a. bli hearings om regionala skillnader i sjukvården. Jag är litet skeptiskt till detta. Det är lätt att man hamnar i ett utredningsförfarande igen, och det kan förskjuta hela processen. Jag tycker att den här frågan är ganska ordentligt utredd. Det är ingenting onaturligt att det finns regionala skillnader. Det finns inte mycket pengar att hämta där. Sedan var jag också litet betänksam inför argumentet från SBU och Lars Werkö om att man skall kunna spara miljarder på läkemedel. Jag tror att det ger fel signaler. HSU tittade ju noga på Werkös argument och beräkningar och kom fram till att det inte fanns några pengar att spara. Vad skall det ge för intryck hos allmänheten om man säger att här går det lätt att spara en massa miljarder? Varför drar man då ned så mycket inom sjukvården i landstingen, varför höjer vi högkostnadsskyddet och varför tar vi bort de fria medicinerna, om det är så lätt att spara pengar? Det är naturligtvis så att SBU:s beräkningar också är luftpastejer som man måste ta med en nypa salt och inte föra ut till allmänheten. Sedan tror jag också att det är viktigt att ge en signal om förgumningen, som socialministern tog upp om. Jag tror att det är ett allvarligt problem. Nu är det dags att börja nyrekrytera både i kommuner och landsting. Jag tror att man pressar personalen för hårt. Det måste komma in nytt friskt blod i sjukvården. Därför är det så viktigt att det kommer en positiv signal i vårpropositionen så att kommuner och landsting vågar börja anställa igen.